Fru talman! Industriministern är förvånad över att jag inte har vetskap om de förslag som har lagts på riksdagens bord. Han kant.o.m. tänka sig att jag inte har läst interpellationssvaret. Men det har jag gjort. Jag har t.o.m. fått två svar. Först fick jag ett och sedan med ilbud ett ändrat svar. Så jag läste båda för säkerhets skull. Ändringarna var inte så stora. Det är möjligt att industriministerns förvåning beror på att vi har helt olika bedömningar av vad ett branschprogram skall vara och av industriverkets program. Jag har budgetpropositionen bil. 14 här. Där föreslås en uppräkning av anslaget med 6 milj.kr. Industriverket hade begärt 12 milj.kr. extra för det här budgetåret. Eftersom jag även har industriverkets utredning på min bänk är det lätt att kolla att man beräknade investeringarna till 7 miljarder kronor. De frågor som då måste besvarar blir därför: Hur skall man finansiera utbyggnaden? Behövs det krediter, lån osv.? Anledningen till att jag så mycket uppehöll mig vid vad Thage Peterson tidigare har sagt är att jag tycker att det var vettiga synpunkter som han framförde i interpellationsdebatten. Dessa synpunkter har återkommit även i reservationer förra året, vilka vi då stödde. Men jag tycker inte att man av svaret kan läsa ut att det är fråga om ett handlingsprogram för skogsindustrin, ett organiserat och sammanhållet arbete. Jag tror att industriministern kommer att bli överraskad framöver, när skogsindustrier kommer att läggas ned. Jag är helt säker på att skogsindustrin har sin egen strukturplan klar fram till år 2000. Jag är t.ex. väl medveten om vilka planer som finns inom mitt eget län — att kanske före år 1990 ha endast en skogsindustri kvar i länet. Det är bara drygt ett år sedan listor cirkulerade inom skogsindustrin över vilka fabriker som skulle bort. Man talade om endast tre stora kombinat i Norrland. Ett handlingsprogram handlar om mer än att tala om ett sammanhållet arbete. Likadant förhåller det sig med kravet som ni har rest och som vi har stött på, att man skall genomföra vidareförädlingen inom sågverksindustrin enligt SIND:s program. Jag har inte fattat det på annat sätt än att det har ställts mycket bestämda krav på den förutvarande regeringen: lägg fram förslag nu, vi vill konkret att det skall genomföras. Det är faktiskt så det står i reservationen: Genomför förslaget från SIND! Jag sadei slutet av mitt anförande att det skulle vara att verkligen ta i att stå och kräva att förslagen skulle vara klara nu, efter ett halvt års regerande. Men jag hade hoppats på ett besked om att detta skall fullföljas och förslag läggas på riksdagens bord, både i fråga om handlingsprogrammet och då det gäller sågverksindustrin. I fråga om virkesförsörjningen tror jag att vi är helt överens. Det behöver vi egentligen inte diskutera. Vad jag vill poängtera är att om vi skall ta ut mera virke från skogen och ta till åtgärder som har gett sådana ramaskrin ute i skogsbygderna, bör vi väl försöka utnyttja denna råvara så mycket som möjligt och ta ut så mycket som vi har möjlighet att göra när vi exporterar. Det skulle då vara ett misstag att öka uttaget från skogen och fortsätta exportera halvfabrikat. Detta tycker jag understryker vikten av att industriministern verkligen går hårt in för att ta itu med de här frågorna. Nu säger industriministern att han började redan första dagen, och de första stapplande stegen har ju tagits, men jag tror att det är behövligt att lägga på ett kol. Det skulle också överensstämma mycket bra med vad industriministern tidigare har sagt.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Gradin för svaret. Jag konstaterar att det var ett tag sedan den här frågan ställdes. Beroende på olika saker har det tagit litet tid innan vi nu kan behandla den i kammaren. Frågan har inte i sig mistat i aktualitet, vilket man kunde tro, i och med att kompletteringspropositionen nu är framlagd. Frågetecknen har väl snarare blivit fler. Skälet till att jag har väckt denna fråga är helt enkelt att vi började fråga oss häri riksdagen — och vi möter också sådana reaktioner ute bland väljare —om man över huvud taget kan lita på vad t.ex. arbetsmarknadsministern och andra företrädare för regeringen säger om utformningen av arbetsmarknadspolitiken, ens för de närmaste veckorna eller månaderna. Det rinner ut motsägelsefulla uttalanden från de olika delarna av regeringskansliet. Den 9 mars — och det är bakgrunden till den här frågan — deklarerade civilministern enligt ett pressmeddelande följande: ”Regeringens avsikt är att finna formerna för ett system för att med statliga medel underlätta för kommunsektorn att utvecklas inom de prioriterade verksamheterna. Systemets grundtanke är en förändrad avvägning mellan de statliga insatserna för fasta arbetstillfällen och beredskapsarbeten inom kommunsektorn.” Den 10 mars skrev Anna-Greta Leijon i en artikel i Arbetarbladet: ”Men varför kan man då inte ersätta beredskapsarbeten med fasta tjänster inom kommunerna? Jo, svaret är enkelt. Arbetslösheten varierar mellan olika år och mellan olika årstider. Den är högre vissa år än andra. Den är högre på vintern än på sommaren.” Hon fortsatte sedan att räkna upp de alldeles normala förklaringarna varför det inte går. I måndags lades kompletteringspropositionen fram. I denna skriver regeringen att man nu satsar motsvarande 20 26 av innevarande budgetårs medel för beredskapsarbeten i tjänstesektorn i kommunerna på att permanenta beredskapsarbeten och överföra dem till fasta arbetstillfällen. Vi förstår inte riktigt vem i regeringen det är som avgör hur arbetsmarknadspolitiken skall se ut. Det vore tacksamt om regeringen bestämde sig för hur den skall ha det, innan statsråd gör olika uttalanden. Herr talman! Eftersom statsrådet Gradin ändå deltar i debatten kan jag ta tillfället i akt och fråga henne om ett annat motsägelsefullt uttalande. Statsrådet Gradin sade i ett pressmeddelande för ett antal veckor sedan att de framtida jobben skall skapas i den offentliga sektorn. Kjell-Olof Feldt skriver i proposition efter proposition att de framtida jobben inte alls skall skapas i Med anknytning till svaret vill jag till statsrådet Gradin ställa en fråga om Tisdagen den 26 den strategi som Anna-Greta Leijon säger sig vilja fullfölja för att minska april 1983 antalet beredskapsarbeten: Vad är det för strategi egentligen? Det är väldigt svårt att med ledning av de uttalanden som görs och de propositionstexter Om beredskapssom vi möter här i riksdagen skaffa sig en uppfattning om det.

Herr talman! Detta är åtgärder som vi alla känner till, eftersom de förslagen behandlas i riksdagen. Vad jag vill försöka få diskuterat här i kammaren är det förhållandet att vi möter väldigt många motstridande uttalanden från olika statsråd vad gäller arbetsmarknadspolitiken, och det är självklart att vi blir litet förundrade över detta. Därför är det viktigt för mig att ställa denna fråga: Stämmer det som regeringen nu föreslår i kompletteringspropositionen? Är denna verksamhet med att försöka permanenta beredskapsarbeten i form av fasta tjänster i kommunerna inte bara en åtgärd | för den korta period som föreslås i kompletteringspropositionen utan någonting som vi kommer att få leva med under den tid vi har en socialdemokratisk regering? Jag kan inte konstatera annat, herr talman, än att vi får en förvirrad bild av den diskussion om arbetsmarknadspolitiken som försiggår i regeringen. Det är som om beredskapsminister Leijon och arbetslöshetsminister Feldt kubbas internt samtidigt som sysselsättningsminister Palme åker land och rike runt och håller med båda två. Rosornas krig fortsätter även när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Låt mig slutgiltigt konstatera att det inte tycks — som det framstår utåt — vara möjligt för regeringen att utan mycket stora svårigheter enas kring en konsekvent arbetsmarknadspolitik.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att arbetslösheten i dag är högre än vad den har varit någonsin tidigare. Jag har också läst i kompletteringspropositionen det som statsrådet Gradin här talar om, och det är väl det som gäller i dag. Frågan är vad som gäller fortsättningsvis. Erfarenheten är att uppfattningarna kan svänga snabbt, och därför får vi väl se om detta är en temporär åtgärd eller inte. Jag vill slutligen ge regeringen och statsrådet Gradin ett litet tips när det gäller lappkast. Ett konstruktivt lappkast för att hjälpa upp arbetsmarknadssituationen särskilt för ungdomarna vore att ta det förslag till lärlingsutbildning som moderaterna har lagt på riksdagens bord ad notam. Det lappkastet skulle verkligen hjälpa till att förbättra arbetsmarknadssituationen.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

Vi har bl.a. en katastrofalt ökad arbetslöshet, samtidigt som vi har en minskning i antalet lediga platser. Låt mig ge exempel på detta genom att lämna några sifferuppgifter från Stockholms län, som är det län jag av naturliga skäl känner bäst till. Arbetslösheten omfattar nu ungefär 15 000 personer, varav en tredjedel är ungdomar under 25 år. Vi kan ställa den siffran mot antalet lediga platser, som f. n. är 3 000. Vi vet också att det till sommaren inte kommer att finnas samma tillgång på sommararbeten som tidigare för exempelvis skolungdomar. Länsarbetsnämnden i Stockholm har fått direktiv om att minska antalet 167 beredskapsarbeten under maj månad med 10 96 och under juni med ytterligare 10 96. Det innebär att man kommer att ha 3 000 beredskapsarbeten i juli, och därefter 2 500. Enligt länsarbetsnämndens beräkningar kommer arbetslösheten under sommaren att vara lika hög som f. n., och den kommer att öka till hösten. Neddragningen av antalet beredskapsarbeten har dessutom medfört att det i praktiken varit anvisningsstopp i fråga om statliga praktikarbeten och enskilda beredskapsarbeten redan från mars månad i år. Jag anser att situationen på arbetsmarknaden är så alarmerande i år, att det hade funnits skäl att inte göra den här neddragningen. I svaret anges att AMS skall få i uppdrag att planera för ca 5 miljoner sysselsättningsdagar under hösten. Om det med detta menas att länsarbetsnämnden därmed får en längre planeringsperiod än tidigare, är jag nöjd med den delen av svaret, men jag skulle vilja ha den något förtydligad.

Herr talman! Statsrådet angav att bl.a. semestrar i kommuner och landsting skulle vara ett hinder för anställning av ungdomar. Men när vi har stor arbetslöshet kunde man väl ställa kravet att kommuner och landsting skulle anställa semestervikarier bland den vuxna arbetslösa befolkningen, så att det fanns tillräckligt med handledare för att ta hand om ungdomarna. Meningen var också att man inte skulle utnyttja beredskapsarbeten i stället för vikariat under sommaren. Men vi vet ju att kommuner och landsting har så dålig ekonomi att man där inte anställer vikarier inom exempelvis sjukvården på samma sätt som man gjort tidigare under åren. I stället stänger man helt enkelt avdelningar för att på det sättet spara pengar. Det finns alltså inte i år samma tillgång på vikariatsplatser som det har gjort tidigare år. Jag sade också att antalet lediga platser är mycket mindre i år. Jag kan nämna ett par siffror. Antalet lediga platser är 67 96 lägre i år än 1981 och 37 Yo lägre än förra året. Det borde alltså ha funnits anledning att behålla antalet beredskapsarbeten på en något högre nivå än vad som är fallet. Denna neddragning får också till följd att man fram i september här i Stockholm bara har 2 500 beredskapsarbeten. Man anger från länsarbetsnämndens sida att det står i direktiven att man skall fylla på platserna i gymnasieskolan innan man erbjuder ungdomarna beredskapsarbeten. Men situationen här i Stockholm är ju den att 2000 ungdomar som sökt till gymnasieskolan inte har fått plats. De kommer att behöva beredskapsarbete, så jag anser att det hade varit bra med ett annat svar på den punkten.

Herr talman! Jag tycker inte att det är alldeles riktigt att skjuta över hela ansvaret på kommunerna och säga att det är deras uppgift att lösa den här frågan, allra helst inte som vi vet att statsmakterna tagit ifrån kommunerna en hel del av deras skattepengar, så att möjligheterna att ordna arbete därmed har försvunnit. Jag måste tyvärr säga, herr talman, att jag inte är lika förhoppningsfull som statsrådet när det gäller att tro på att situationen för ungdomarna kommer att lösas under sommaren och hösten. Givetvis är det bra att man anslår pengar för fasta arbeten i kommuner och landsting, men med åen kännedom jag har om landstingens sätt att arbeta är det knappast troligt att några av dessa arbeten kommer att finnas redan i år, utan det kanske blir aktuellt först nästa år.

Herr talman! Med hänvisning till vissa uppgifter om samkörning av dataregister har Gunnar Hökmark frågat mig om jag avser att lägga fram något förslag som antingen stärker datainspektionens ställning eller stärker skyddet av den enskildes integritet inför de möjligheter till kontroll som datatekniken ger. Låt mig först erinra om att riksdagen så sent som förra året beslutade om ändringar i datalagen för att förbättra integritetsskyddet vid automatisk databehandling. Ändringarna innebär bl.a. att kravet på tillstånd av datainspektionen för att föra personregister har begränsats till register som innehåller ömtåliga uppgifter, t.ex. uppgifter om sjukdomar, brott eller politisk uppfattning. För andra personregister räcker det med en anmälan till datainspektionen. Denna ändring gjordes för att datainspektionen skall få möjlighet att koncentrera sig på sådana personregister som verkligen kan medföra risk för otillbörligt intrång i den personliga integriteten. När det gäller samkörning av uppgifter i olika personregister krävs i princip tillstånd även enligt den nya ordningen. Detta hänger samman med principen att personuppgifter som har samlats in för ett visst register normalt inte bör få utnyttjas för något annat ändamål. Efter de senaste ändringarna i datalagen har regeringen i ett antal fall prövat frågor om tillstånd till samkörning. I några av dessa har regeringen ändrat datainspektionens beslut och gett tillstånd till samkörning. Men detta innebär inte att regeringen har eftersatt skyddet för den personliga integriteten. De nya bestämmelserna i datalagen har inte varit i kraft mer än drygt ett halvår. Inom justitiedepartementet görs f. n. tillsammans med datainspektionen en utvärdering av ändringarna. Datalagstiftningen utreds f. n. av datalagstiftningskommittén , som har till uppgift att pröva frågan om en generell personregisterlagstiftning. Kommitténs förslag väntas i slutet av detta år. Enligt min mening finns det f. n. inte någon anledning att föreslå ändringar i datalagstiftningen. Frågan om eventuella lagändringar får tas upp när utvärderingen av den senaste reformen har gjorts och när DALK har presenterat sitt förslag.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Tyvärr kan jag inte se att svaret innehåller några löften vare sig om stärkt ställning för datainspektionen eller om ökat skydd för de enskildas integritet. Vi har i Sverige datainspektionen som myndighet för att värna medborgarnas integritet. Men i ett antal viktiga frågor har regeringen gått emot datainspektionen. Den socialdemokratiska regeringen har en klart annan attityd till datainspektionens rekommendationer än vad de borgerliga Nr 129 regeringarna hade. I valet mellan myndigheternas intresse av maktutövning och individens integritetsskydd har regeringen i ett antal viktiga fall valt att stå på myndigheternas sida. Det bekräftar att även i denna fråga — liksom i debatten om fristående skolor, fristående sjukvård eller löntagarfonder — har socialdemokratin blivit ett parti för institutioner och organisationer, inte ett parti för de enskilda människorna. Trots försäkringar om att den enskildes integritet skall skyddas, har den regering justitieministern representerar i strid mot datainspektionen godkänt samkörningar av dataregister med uppgifter som måste klassas som integritetskänsliga. Och då har man eftersatt integriteten, trots vad justitieministern säger i dag. Samkörningar är allvarliga. De fortplantar de fel som finns i register till en lång rad olika system. Samkörningar skapar en bild av den enskilda människan som de olika uppgifterna var för sig inte avsett att åstadkomma. Samkörningar skapar också en informationshunger hos myndigheterna. Det blir lättare att få tag på information. Uppgifter som tidigare ansetts vara ointressanta blir intressanta. Herr talman! Ett exempel utgör den kontroll som skattemyndigheten i Stockholm gjort när det gäller kvinnor som lever skilda från sina män. När myndigheter beter sig på ett sådant sätt att medborgarna generellt framstår som skyldiga till något, och när myndigheterna undersöker var medborgarna tillbringar sin dygnsvila, är det inte bara fråga om en enstaka händelse, utan det är ett resultat av myndigheternas medvetenhet om att de under en socialdemokratisk regering har medvind när det gäller att kontrollera. Herr talman! Povel Ramel har i en dikt fångat det framväxande kontroll-landet.

Jag vill påstå att det finns litet för mycket av ”snipig nosighet” i regeringens datapolitik. Jag skulle därför ännu en gång vilja fråga justitieministern: Anser inte justitieministern, åtminstone mot bakgrund av det senaste exemplet i Stockholm, det vara motiverat att överväga att förslag läggs fram som innebär minskade möjligheter för myndigheter att insamla uppgifter om enskilda människor? Är justitieministern beredd att överväga om inte överklaganden av datainspektionens beslut bör behandlas av annan 171 instans än regeringen? Eller är justitieministern beredd att på annat sätt söka stärka människornas integritet?

Herr talman! Jag vet inte vilka belägg Gunnar Hökmark har för sitt påstående att det skulle finnas en skillnad mellan den socialdemokratiska regeringens politik — såsom denna har kommit till uttryck i frågor av detta slag som handläggs av regeringen — och de tidigare borgerliga regeringarnas politik. Det har faktiskt rätt ofta förekommit att också de borgerliga regeringarna gjort ändringar beträffande datainspektionens beslut. Det är ganska naturligt. Regeringen handlägger ju sådana här ärenden — framför allt samkörningsärenden — i första hand i egenskap av besvärsmyndighet. Självfallet måste regeringen göra en självständig bedömning av de olika ärendena. Jag menar att rättssäkerheten kräver att beslut som har fattats av datainspektionen skall kunna överklagas. Om besluten skall kunna överklagas, skall de naturligtvis också kunna ändras. För min del kan jag inte finna — det har jag uttalat i andra sammanhang-— att det föreligger någon skillnad mellan datainspektionens och regeringens grundsyn när det gäller respekten för den personliga integriteten.

Herr talman! Justitieministern hävdar att det inte föreligger någon större skillnad mellan den socialdemokratiska regeringens och de tidigare borgerliga regeringarnas sätt att hantera datainspektionens rekommendationer. Men jag vill ganska bestämt hävda att det föreligger en sådan skillnad. Halmstads kommun har fått tillstånd att samköra sjukförsäkringsregistret med registret för daghemsavgifter. Tullen får tillgång till polisens register. Riksförsäkringsverket får samköra med skattemyndigheternas arbetsgivaravgiftsregister. Man har godkänt att differentierade vårdavgifter skall räknas ut med hjälp av ADB. Bara det exemplet visar hur svårt det kan bli för den enskilda människan. Det krångliga och svåra blir då ännu svårare och krångligare för de äldre människor som det gäller. Gentemot den offentliga sektorns datauträknade vårdavgifter har en äldre person litet att sätta emot, vare sig det gäller kontroll eller det gäller rättelser. Jag tror att det ligger någonting i vad justitieministern sade. Han hävdade att det finns anledning att sätta det allmännas intresse före enskilda människors integritetsintresse i vissa prövningar. Det är möjligt att man som socialdemokratiskt statsråd vill hävda detta. För min del tror jag att vi moderater kan säga att vi i varje läge är beredda att sätta de enskilda människornas integritet före de allmänna intressena i de här frågorna. Jag tycker det är tråkigt att justitieministern, mot bakgrund av den debatt som förts och de exempel som finns i den allmänna debatten, inte alls upplever att det kan finnas anledning att överväga att stärka datainspektionens ställning eller kanske att ändra på det förhållandet att regeringen är den instans som man överklagar till. Det borde kunna vara naturligt att diskutera om inte någon annan instans borde ta hand om överklaganden beträffande datainspektionen, för att undvika en politisk prövning och i stället ha en legal prövning.
Herr talman! Jag har inte sagt att det inte finns anledning att överväga ändringar. Jag har bara sagt att det pågår utredningar och bedömningar som sedan kan ligga till grund för ett regeringens ställningstagande. Vad detta kommer att bli, sedan utredningsarbetet är avslutat, är det för tidigt att yttra sig om. Gunnar Hökmarks inlägg i övrigt låg mera på det ideologiska planet, och jag vill ta ner det hela till en mer konkret fråga, där det möjligen kan finnas en skillnad i syn och praktiskt handlande mellan socialdemokrater och moderater. Det gäller angelägenheten av att på olika sätt bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Här är datatekniken ett medel.

Herr talman! Det är just kombinationen av högt skattetryck och den politiska ambitionen att styra människors vardag och reglera alltmer, tillsammans med den vällovliga viljan att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som gör att det är viktigt att diskutera hur datatekniken skall användas. Jag menar att man måste vara ytterligt varsam med datasamkörningar. Vi vetaatt alla de fel som finns i ett enskilt register fortplantas direkt till alla andra register genom samkörning. Det innebär att man skapar en omvänd bevisbörda för den enskilde. Om jag får be om ursäkt för att jag kanske var alltför ideologisk tidigare, vill jag här säga: Det är en ideologisk fråga att värna om människors integritet. Det får inte bli så att viljan att bekämpa den ekonomiska brottsligheten leder till att vi får ett kontrollsamhälle. Då har vi ju, milt talat, kastat ut barnet med badvattnet. Vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten med bibehållande av dataintegriteten. Då är det viktigt att respektera datainspektionens rekommendationer, och det finner jag att regeringen inte är villig att göra lika mycket som en borgerlig regering. Det är synd. För framtiden, där det utlovas allt fler samkörningar, kan jag bara utlova att vi moderater skall fortsätta att värna människors integritet.
Herr talman! Jag vill bara slutligen konstatera att jag inte tror att det finns några delade meningar mellan mig och Gunnar Hökmark beträffande det angelägna i att diskutera dessa frågor om skydd för den personliga integriteten. Det är en oerhört viktig debatt som vi måste föra överallt, här i riksdagen och på andra ställen. Det gäller i hög grad enskilda människors intressen. I det avseendet tror jag att vi kan vara helt överens.
Herr talman! Det vill jag tacka för, och det är glädjande. Jag skulle också vilja att justitieministern blev litet mer oroad över de olika exempel på kontroll som i dag planeras eller utövas av olika myndigheter — inte alltid bara på statlig nivå. Det är någonting som vi har anledning att oroa oss för, och det är någonting som borde motivera att vi överväger att inom en lång rad olika områden stärka människors integritet.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig vilka regler som gäller för bärande och brukande av vapen då utländska gäster ges tillåtelse att ha egna beväpnade vakter.
Enligt tidningsuppgifter har PLO-ledaren vid sitt besök i Sverige medfört egen beväpnad säkerhetsvakt. 1. Är uppgiften riktig? 2. Vem har beslutat om medgivande för denna säkerhetsvakt att vara beväpnad? 3.
Bertil Lidgard har frågat mig dels om det är riktigt att Yasser Arafat medfört egen beväpnad säkerhetsvakt vid sitt besök i Sverige, dels vem som har beslutat om medgivande för denna säkerhetsvakt att vara beväpnad, och dels vilken konsekvens jag bedömer att detta beslut kommer att få för den svenska säkerhetstjänsten vid t.ex. framtida statsbesök, om vederbörande besökande kommer att kräva att få medföra egen säkerhetsvakt som är beväpnad.
Vilken konsekvens bedömer justitieministern att detta beslut kommer att få för den svenska säkerhetstjänsten vid t.ex. framtida statsbesök om vederbörande besökande kommer att kräva att få medföra egen säkerhetsvakt, som är beväpnad?
Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Rune Ångströms övriga frågor kommer jag att svara på i nästa svar. Svensk polis skall svara för det personskydd som behövs i samband med utländska besök. Sedan många år tillbaka gäller enligt internationell praxis att vissa offentliga personer — statschefer, politiker, företagsledare m.fl. — under vissa förutsättningar skall ges möjlighet att medföra egen beväpnad säkerhetsvakt. Motsvarande krav ställs för vissa svenska offentliga personer vid besök i utlandet. I detta fall hade polismyndigheten i Stockholm med stöd av vapenlagen utfärdat tidsbegränsade tillstånd att medföra vapen. Vid ankomsten instrue rades säkerhetsvakterna av polisen om vilka villkor som gäller för att få bära vapen här i landet.
Sveriges skattebetalare kan alltså åsamkas betydande utgifter på grund av detta besök.
Den omständigheten att vissa offentliga personer från främmande stater tillåts vara åtföljda av säkerhetsvakter begränsar naturligtvis inte den svenska polisens ansvar för personskyddet. Det bör också tillfogas att de utländska vakterna inte på svenskt territorium har rätt att göra bruk av vapen annat än i sådana extrema undantagsfall att det kan anses medgivet enligt allmänna svenska regler, närmast då nödvärnsbestämmelserna i brottsbalken.
Vill statsministern redogöra för vilka ungefärliga kostnader som åsamkas Sveriges skattebetalare på grund av Yasser Arafats besök i Sverige?

Herr talman! Jag vill först konstatera att Yasser Arafats besök var i högsta grad kontroversiellt, stora delar av svenska folket var rädda för att det kunde ge upphov till våldsdåd på svenskt territorium. Denna rädsla fick ytterligare näring när en framstående ledare för PLO mördades i Madrid, i samband ESK-konferensen, bara någon vecka innan Arafat skulle besöka Sverige. Inbjudare var det socialdemokratiska partiet. Arafat har inte ställning som statschef, regeringschef eller liknande officiell status. Hans status vid besöket var, kort uttryckt, att han var en privatperson som var inbjuden av ett politiskt parti. Justitieministern säger i sitt svar att Yasser Arafat hade fått tillstånd att bära vapen vid besöket och att tillståndet också gällde hans egna livvakter. Att fritt bära vapen är inte tillåtet enligt svensk lag. Men det finns undantag, och jag vill fråga justitieministern vilka underhandlingar som hade förts med Yasser Arafat och dem som följde med honom innan man beviljade detta tillstånd och innan de anlände till Sverige. Jag vill också ställa frågan: När fanns det tid till överläggningar med Yasser Arafat och hans följeslagare sedan de anlänt till Sverige? Förhållandena i samband med besöket öppnar hissnande perspektiv. Vad hade kunnat hända om Arafat blivit utsatt för ett attentat eller om bara någon person i omgivningen, t.ex. inne på Grand Hötel, uppträtt oförsiktigt, så att Arafats bodyguards uppfattat det som ett hot mot Arafats liv? Där var packat med folk. Den svenska polisen hade haft noggranna genomgångar av hur man skulle handlai olika krissituationer, dels hur man skulle skydda gästens liv, dels hur man skulle skydda helt oskyddade och oskyldiga människor i omgivningen. Av svaret framgår att någon liknande genomgång inte var gjord med Arafats livvakter. De har som sin uppgift att skydda Arafats liv, och något hänsynstagande till omgivningen finns inte i deras instruktioner. Det uppstod också, trots alla planer och föreskrifter, s.k. oförutsedda turer under besöket som låg utanför polisens kontroll. Herr talman! Jag tycker att man skall slå fast vissa principer. Svensk polis skall sköta skyddet av utländska besökare. Om avsteg måste ske, skall förhandlingar garantera att detta sker på den svenska polisens villkor. Slutligen: Skyddet gäller inte bara en hög utländsk gäst. Svenska medborgare får inte utsättas för de risker som uppstår om beväpnade utländska besökare, i detta fall i stort antal, skall fullgöra väpnade uppdrag i svenska folksamlingar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret.

Det är inte så särskilt länge sedan jag hade tillfälle att få en kvalificerad redogörelse för de synpunkter som man kan anlägga på det här problemet, som just då var aktuellt därför att en gästande statschef hade begärt att få medföra egen livvakt. Det har sagts mig att den begäran hade avböjts. Oavsett storleken och styrkan på en sådan livvakt kan naturligtvis inte svenska myndigheter med anledning av den främmande livvakten begränsa sina insatser. Det säger sig f. ö. självt, att om det uppkommer ett faroläge för gästen, uppstår det också en konkurrens mellan de olika säkerhetsstyrkorna, som knappast kan antas vara ledningsmässigt samordnade. Det kan vidare sägas att en utländsk livvakt knappast är så insatt i våra förhållanden att den kan göra en adekvat bedömning av behövliga insatser. Jag tycker kanske att svaret på den punkten — vad man instruerar ffrämmande livvakter om —- är något blåögt, inte minst hänvisningen till nödvärnsreglerna i brottsbalken, som är avgörande för om vapen får användas eller inte. Det är ingen sprutlackering, som görs på några minuter, att lära folk vad nödvärnsreglerna i brottsbalken innehåller, och det är naturligtvis inte heller särskilt lätt att göra det genom en tolk till en livvakt som i snabb takt passerar genom någon tull. Man kan f. ö. fråga sig om de hade pass, men jag skall inte vidare ta upp det problemet.

Jag tycker att det är en beklaglig situation som har uppkommit, och jag skulle gärna se att vi tog oss ur den internationella sedvana som sägs råda.

Herr talman! Jag håller med Bertil Lidgard om att det är en beklaglig situation som råder i samband med det här slaget av besök. Men det är omständigheter varöver vi inte råder. Det förfarande som här har tillämpats grundar sig, som jag redogjorde för, på en internationell kutym, som är ömsesidig: Vi ställer från vår sida samma krav som i det här fallet ställdes från Yasser Arafats sida när vissa officiella personer från Sverige besöker andra länder. Man kan naturligtvis diskutera denna kutym, men vi är i det här sammanhanget ganska små, och jag tror att vi även här får anpassa oss efter förhållanden som vi har mycket små möjligheter att påverka. Så direkt till Rune Ångströms fråga, vilka underhandlingar som hade förts! De som ingick i Yasser Arafats följe kom i olika omgångar. Det kom en grupp som fick noggranna instruktioner om vad vi krävde — det var ingående diskussioner och förhandlingar med dem. Sedan hade man också mycket ingående diskussioner och instruktioner när hela säkerhetsvakten var samlad. Jag vill understryka att alla de skyddsåtgärder som vidtogs under hela detta besök vidtogs under befäl av svensk polis. Svensk polis bestämde i varje särskild detalj hur man skulle uppträda i olika situationer. Det var noggrant planerat och genomgånget så långt som det enligt min bedömning är möjligt.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på mina frågor. Det gäller även frågesvaret — jag glömde visst det i mitt första anförande. Justitieministern beklagar situationen som sådan. Jag vill instämma i Bertil Lidgards önskan att vi så långt det är möjligt skall göra oss fria från denna internationella praxis. Vi bör låta svensk polis sköta skyddet i dess helhet av de besökande vi får till Sverige. Jag tycker inte att jämförelsen med svenska officiella personers besök i andra länder på något sätt är riktig. Jag kan faktiskt säga att inget sådant besök kan jämföras med detta. Justitieministern sade att svensk polis hade kontroll över besöket. Det motsägs av en rad intervjuer med polismän i massmedia. En polisman sade: Yasser Arafats bodyguards bildade en så tät mur att det enda jag såg av honom var översta delen av hans huvudbonad. — Jag tror att det på ett ganska riktigt sätt speglar svårigheterna för svensk polis att hålla kontroll över Arafats besök.
Herr talman! Jag betvivlar inte att ansvariga myndigheter i det här sammanhanget har gjort allt man skall göra för att det inte skall ske någon olyckshändelse. Jag har ytterligare två frågor, som kanske är lätta att besvara. Det lär finnas åtminstone ett land här i Norden som inte ansluter sig till denna internationella praxis utan avböjer besök av beväpnade livvakter, och det är Finland. Om detta är riktigt frågar jag varför vi inte kan göra som finnarna i det här sammanhanget — om vi nu inte själva vågar gå i spetsen. Den andra frågan jag har gäller vapenlagen, där jag måste erkänna att min okunnighet är stor. Ger vapenlagen verkligen utrymme för medgivande att ha vapen för skydd i sådana här sammanhang? Är det inte en lag som i huvudsak, eller kanske uteslutande, är inriktad på innehav av jaktvapen och vapen som hänger på väggen och är snygga o. d.?
Herr talman! Jag kan inte gå in på detaljer för att bemöta Rune Ångströms påstående när han citerar en polisman eller detaljerna då det gäller hur bevakningen och skyddet skedde. Det tror jag inte är lämpligt att jag gör. Men den beskrivning som här har lämnats kan inte härröra från någon polis som ingick i den säkerhetsvakt som omgav Yasser Arafat. Så mycket kan jag säga. När det sedan gäller Bertil Lidgards två frågor tror jag att det är riktigt att det i Finland förhåller sig som han angav, men jag har inte frågat finländarna varför. När det gäller vapenlagen är svaret på frågan ja. Vapenlagen ger den här möjligheten, enligt de tolkningar som jag har fått refererade för mig. Jag måste erkänna att jag inte har gått in i detalj och granskat motiv och annat i vapenlagen. Jag har accepterat de allmänna tolkningar som har gjorts. Avslutningsvis vill jag, herr talman, konstatera att Yasser Arafats besök — och att en privatperson besöker Sverige under sådana här förhållanden — inte är någonting unikt. Privatpersoner som Jimmy Carter, den förre amerikanske presidenten, och Henry Kissinger har inbjudits till Sverige på enskilt initiativ, och då har bevakningen utförts på samma sätt som i det här fallet.
Herr talman! Jag måste fortfarande protestera mot vissa jämförelser som gjorts. Jag tror inte att Jimmy Carters besök och säkerhetsarrangemangen kring detta är någonting som är jämförbart med det som inträffade i samband med Yasser Arafats besök. Jag förstår att Yasser Arafats besök var mycket svårare att arrangera än besöket av den förre amerikanske presidenten, men det är ingen jämförelse att göra i det här fallet. Jag tror också att besöket flera gånger gick utanför den svenska polisens kontroll. Bl. a. har ett ansvarigt polisbefäl vid ett tillfälle sagt att så skedde. Jag vill också klart säga att jag inte tror att besöket hann föregås av de noggranna överläggningar beträffande rätten att bära vapen och brukandet av vapen som egentligen hör ihop med lagens intentioner.
Herr talman! Det tycks ju vara på det sättet att vi alla tre som har diskuterat den här saken är rätt överens om att situationen inte är alldeles tillfredsställande, att den är litet obehaglig. Jag skulle vilja rikta en vädjan till justitieministern om att man — nu när vi har det lite lugnare och inte på ett tag kommer att ha sådana här besök — tar upp och tittar på problemet och bestämmer sig för vilken policy man skall ha. Nu när det trots allt tycks vara litet flexibelt, så att somliga inte får medföra beväpnad bevakning och andra får, kan det ju lätt uppkomma missförstånd bland våra besökare. De kan få intrycket att somliga inger mera förtroende än andra.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig dels hur mycket säkerhetsarrangemangen vid Yasser Arafats besök i Sverige kostar, dels vilka regler som gäller för kostnadsfördelning vid utländska privatpersoners besök hos enskilda organisationer i Sverige. Tore Nilsson har frågat finansministern när han avser att vidta åtgärder i syfte att förhindra att skattebetalarna drabbas också av den börda som kostnaderna för polisbevakning och andra säkerhetsåtgärder vid besök i Sverige av personer från andra stater utgör i en ekonomiskt trängd situation för vårt land. Allan Åkerlind har frågat statsministern vilka ungefärliga kostnader som åsamkats Sveriges skattebetalare på grund av Yasser Arafats besök i Sverige. Frågorna till statsministern och finansministern har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar samtliga frågor i ett sammanhang. Om svenska myndigheter har bedömt att en utländsk besökare är utsatt för så allvarligt hot att polisskydd behövs under vistelsen i Sverige svarar också staten för kostnaderna. Det finns f. n. inget författningsstöd för att ålägga en sådan person att betala kostnaderna för polisskyddet. Inte heller kan en enskild organisation som bjudit hit personen i fråga åläggas ett sådant kostnadsansvar. Denna ordning är allmänt vedertagen internationell kutym, och regeringen avser inte att införa regler som avviker härifrån. Någon exakt sammanställning av kostnaderna kan inte göras i varje enskilt fall, då detta skulle vara mycket tidskrävande. Enligt vad jag har inhämtat från Stockholms polisdistrikt har kostnaderna för den personal som kommenderades in med anledning av Yasser Arafats besök uppgått till ca 400 000 kr. Därtill kommer vissa kostnader för bl.a. säkerhetspolisens livvakter.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min sista fråga i det här sammanhanget. Vi har redan diskuterat principerna och de olika aspekterna. Som vi nu har hört från justitieminister Rainer följer också en nota över kostnaderna för det svenska samhället. Jag har framfört invändningar i mitt tidigare inlägg mot att utländska medborgare tillåts införa och bära vapen samt utföra väpnat uppdrag i Sverige. Som jag sade tidigare anser jag det vara en uppgift för den svenska polisen, men jag tycker att vi skall svara för kostnaderna. Där är jag helt ense med justitieministern. Kostnaderna i samband med Yasser Arafats besök anser jag dock ha blivit orimligt stora. Men min åsikt där — jag upprepar den än en gång — är att vi skall betala notan. När det gäller själva kostnadsfrågan vill jag tillägga följande: Den arrangör som står för inbjudan bör ha kostnaderna för det svenska samhället med i bilden och planera därefter. Detta är naturligt i alla sammanhang, och då det gäller ett politiskt parti är det väl närmast ett krav som man kan ställa. Kostnaderna kan nedbringas genom att man gör noggranna förberedelser tillsammans med polisen och andra berörda myndigheter. Planeringen och samrådet bör ske med avseende på tidpunkten för besöket, tid och plats för ankomsten, lämplig förläggning, nödvändiga förflyttningar i samband med besöket samt säkerhetsarrangemangen i samband med att besöket avslutas. Man kan ifrågasätta om den lämpligaste mötesplatsen är en storstad som Stockholm med de kontrollsvårigheter som detta innebär. Visserligen finns massmedia i huvudstaden, och besöket där väcker den största uppmärksamheten till gagn för både gäst och värd. Men som sagt: besöket har också en kostnadssida. I samband med besöket har polisen i varje fall i massmedia klagat över utebliven och dålig information, så den samordning som jag anser nödvändig har tydligen inte ägt rum. Här i riksdagen sitter vi och väger varje utgift på guldvåg, för vi vet att vi måste spara. Många gånger får vi säga nej till angelägna ändamål, då vi anser att kostnadsplaneringen skall vara konsekvent genomförd i all verksamhet i samhället. Detta gäller också besök av enskilda utländska medborgare. Jag kan tillägga att en kostnadsutredning visar på att den totala kostnaden för så att säga de extra arrangemangen i samband med besöket utom ordinarie arbetstid skall uppgå till ca 1,5 milj.kr.

Herr talman! Tack för svaret! Min fråga var ju ställd till finansministern och löd: ”När avser statsrådet vidtaga åtgärd i syfte att förhindra att skattebetalarna drabbas av också denna börda i en ekonomiskt trängd situation för vårt land?” Bakom frågan låg en rad telefonsamtal från människor — som jag uppfattade från olika politiska läger — som var mycket upprörda. När det är så knappt att vi måste pruta på en mängd saker, t.ex. i glesbygden, så skall man höra om att det här besöket sker i Sveriges huvudstad, då man lika gärna kunde ha låtit partiets representanter resa till ett annat land där det hade varit mindre farligt för gästen. I motsats till Rune Ångström anser jag inte att man skall kunna arrangera ett sådant här besök och låta skattebetalarna stå för kostnaderna. Jag är alltså inte nöjd med svaret. Farliga äventyr av det här slaget skall inte belasta allmänheten. Därtill tycker jag att polisen behövs för annat. Vi kan ju inte längre säga att den enskilde medborgaren garanteras skydd. Det måste vara farligt om en sådan här händelse skulle upprepas. Dessutom har jag i utländsk press fått uppgifter om att i besökarens livvakt ingick mycket farliga terrorister. Jag känner inte en person som kallas Schakalen, men det var sagt att en sådan person skulle finnas med, och det måste ju vara oerhört farligt. Det skulle kanske behövas ännu mer bevakning för att det skulle kunna vara en riktig säkerhet. Jag hoppas alltså att man från regeringens sida ser över den här saken, också med tanke på kostnaderna. Detta är någonting som upprör oss — och jagtror att jag vågar säga att det inte bara gäller dem som tillhör oppositionen i dag utan också dem som röstar med regeringspartiet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det svar som han gett på min fråga till statsministern. Justitieministern anger kostnaderna till ca 400 000 kr. plus kostnader för säkerhetspolisens livvakter i samband med Arafat-besöket. De kostnader som justitieministern redovisar är mindre än en tredjedel av de kostnader som en, kvällstidning räknat fram och publicerat. Är de kostnader som justitieministern redovisar de sammantagna kostnaderna, eller är det bara kostnader för de utkommenderade polisernas aktiva tjänstetid? Man kan fråga vad en polis i aktiv tjänst kostar i verkligheten. Det tillkommer ju betydande kringkostnader. Såsom svaret är formulerat — det står: ”kostnaderna för den personal som kommenderades in med anledning av Yasser Arafats besök” — torde kringkostnaderna inte ingå i beräkningen, såvitt jag kan förstå. I det här fallet krävdes troligen särskilt stora kostnader i form av planering och ledningsarbete. Därtill kommer utbildning, övertid, kompensationsledighet, semester etc. Är dessa kostnader inräknade i justitieministerns siffror? Sedan kan man väl inte bortse från att en så stark polisinsats som det här var fråga om drar resurser från andra områden, vilket kanske indirekt drabbar enskilda människor. Men det är ju inte ekonomiskt mätbart. Ingen kan vägra socialdemokraternas partiledning att umgås med vem man vill, och jag skall inte gå in på frågan vilket värde Arafat-besöket eventuellt kunde ha. Men det är många i vårt land som är intresserade av att få veta hur mycket Arafat-besöket verkligen kostar skattebetalarna — kostnader som den socialdemokratiska partiledningen är ansvarig för.

Herr talman! Jag tycker för min del att det skulle vara högst otillfredsställande om förutsättningarna för ett enskilt initiativ att inbjuda en utländsk gäst hit till Sverige skulle påverkas av inbjudarens möjligheter att betala poliskostnaderna. Det gläder mig att Rune Ångström uppenbarligen delar den principiella grundsynen.

Detta är en helt orimlig och omöjlig ståndpunkt — det vill jag alldeles bestämt slå fast. När det sedan gäller storleken av kostnaderna kan man naturligtvis göra olika beräkningar. Men vad jag redovisat är en beräkning som jag anser att jag kan stå för. Man kan räkna in andra kostnader — vad det över huvud taget innebär i arbetstid för dem som arbetade med skyddet och med bevakningen — men vi brukar inte göra så, och det är väldigt svårt att göra sådana beräkningar. Och när det gäller kostnaderna för säkerhetstjänstens arbete är jag förhindrad att över huvud taget beröra dem.
Herr talman! Jag anser att vårt internationella umgänge och möjligheterna att bibehålla det på en bra nivå kräver att vi tar ansvaret för olika internationella besök i Sverige. Vi måste garantera den besökandes säkerhet. Ö Beträffande kostnaderna har jag låtit riksdagens upplysningstjänst göra en kortfattad utredning. Den visar att polisen hade ca 4 000 övertidstimmar, och omkring 3 000 av dem kommer att tas ut i pengar och ungefär 1000 i kompensationsledighet. Det är kostnader som ligger så att säga utanför den ordinarie arbetstiden. Kostnader för bilar, helikoptrar m.m. anses av samma skäl inte heller vara externa utgifter utan går in i den allmänna budgeten. Men det är självklart att skulle man räkna in den ordinarie arbetstiden och mobiliseringen av arbetskraften under den tiden skulle man komma till väldigt höga kostnader. Den tid och de kostnader som ligger utanför vad som gäller arbetstiden har av vissa utredare beräknats till ett värde av ca 1,5 miljoner, och då tillkommer således ytterligare kostnader. Jag kompletterar alltså justitieministerns svar till mina medfrågare just i den här delen.
Herr talman! Jag vill understryka en passus i min fråga: ”på privat initiativ”. Ja, om det är så att regeringen inbjuder statsmän eller andra personer, som det är nödvändigt att träffa, menar jag att vi kan gå in för att betala. Vidare: Personen Arafat är väl någonting alldeles ojämförligt. Det finns väl knappast någon person som är så omstridd. Och i ett läge, där vi som demokrati stöder Israel som demokrati var det självklart att arrangemangen för hans säkerhet måste kosta oerhört mycket. Hade företrädare för det socialdemokratiska partiet behov av att tala med honom, skulle man ha kunnat välja en annan plats än storstaden Stockholm. Sådant här borde alltså övervägas i förväg. Jag kan inte låta bli att tänka på att man i Sverige den första maj i fjol tydligen ansåg att det inte var möjligt att skydda det LO-folk från Israel som hade inbjudits. Det kan alltså göras jämförelser som visar att man här inte handlar på samma sätt när det gäller olika personer.
Herr talman! Såvitt jag förstår av justitieministerns senaste yttrande är min slutsats riktig, nämligen att de angivna summorna endast avser de direkta kostnaderna för den utkommenderade personalen och inga kringkostnader, vilka naturligtvis uppgår till betydande belopp.
Herr talman! Ja, det är en riktig tolkning. De övriga kostnaderna är, som jag sade, mycket svåra att beräkna. Jag vill också slå fast att när Carter var här, och när Kissinger var här på enskilt initiativ, ställdes inte någon fråga av Tore Nilsson i det sammanhanget med utgångspunkt i att kostnaderna då borde betalas av den enskilde initiativtagaren.
Herr talman! Justitieministern torde väl innerst inne dela min uppfattning, att allt som gäller PLO och allt som gäller terrorismen och förhållandena ute i världen säger oss att det är en avsevärd skillnad att ta emot en amerikansk f. d. president. Dessutom finns det ingenting som tyder på att det kostade så mycket den gången. Inga skattebetalare reagerade.
Herr talman! Vad vi diskuterar nu är alltså själva principfrågan, där jag har en helt annan uppfattning än Tore Nilsson.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig om jag anser det lämpligt att rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet ingår som styrelseledamot i ett kommersiellt växtförädlingsföretag. Det företag Sven Munke åsyftar är Svalöf AB, som bildades 1980 efter beslut av riksdagen. Företaget ägs till hälften var av staten och Svenska lantmännens riksförbund. Bolagets styrelse består av åtta ledamöter. Av dessa utser staten hälften. Att statliga tjänstemän har uppdrag i bolag där staten är heleller delägare är inte ovanligt. Från integritetssynpunkt kan det rent allmänt vara problem med att forskare eller andra statliga tjänstemän är engagerade i bolag. Detta har redan uppmärksammats i regeringskansliet, och frågan har bearbetats av en arbetsgrupp med företrädare för statsrådsberedningen samt justitie-, utbildnings-, industrioch civildepartementen. Denna grupp kommer inom kort att avsluta sitt arbete.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det har visserligen gått snart två månader sedan frågan ställdes, men eftersom frågan berör ett känsligt ämnesområde har jag full förståelse för att svaret har dröjt. Detta ärende handlar ju om anställningsförordningen, om den nu gäller för en universitetsrektor — det är jag inte helt säker på. Det gäller ju förtroendeskadliga bisysslor, som enligt mångas uppfattning just statliga tjänstemän, speciellt sådana som har chefsbefattning, skall vara mycket försiktiga att engagera sig i. Det finns statliga förvaltningar där man har en särskild förordning i det här hänseendet. I sakfrågan bör man framhålla att en styrelseledamot enligt aktiebolagslagen skall främja företagets syften. Styrelsen är ett redskap för bolaget och skall följaktligen också verka i den egenskapen. Nu hävdas det ofta — jag vet att det kanske görs i det här fallet också, även om statsrådet inte har dragit fram det denna gång — att vissa styrelseledamöter företräder enbart partsintressen. Men det fritager inte vederbörande från att på alla sätt främja bolagets intressen. Svalöf AB är ett kommersiellt växtförädlingsföretag, som har att konkurrera med liknande företag på den öppna marknaden. Att en befattningshavare i chefsställning i ett statligt verk då sätter sig i styrelsen för detta företag uppfattas av många som stötande. Jag är tacksam för slutklämmen i statsrådets svar, där statsrådet meddelar att man i regeringskansliet har uppmärksammat denna fråga och att den snart kan få sin lösning. I svaret sägs emellertid också: ”Från integritetssynpunkt kan det rent allmänt vara problem med att forskare eller andra statliga tjänstemän är engagerade i bolag.” Det är nog så riktigt, men här är det någonting alldeles visst, för det gäller samma ämnesområde. En rektor för ett lantbruksuniversitet skall kunna bistå samtliga växtförädlingsföretag. Man kan ställa frågan om han i detta fall är neutral.
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som tillförsäkrar allmänheten trafikrätt på skogsbilvägar efter i huvudsak allemansrättsliga principer. Skogsbilvägarna är enskilda vägar. Oavsett vilken typ av enskild väg det är fråga om gäller i princip samma regel för hur allmänheten får trafikera dem, nämligen den att ägaren till vägen får avgöra om trafik skall få ske med motordrivna fordon. Ett viktigt undantag är dock vissa skogsbilvägar till vilka statligt byggnadsbidrag har lämnats efter den 1 januari 1980. I fråga om skogsbilväg som är lämpad för allmän trafik måste sålunda den som tar emot byggnadsbidrag förbinda sig att inte utan länsstyrelsens tillstånd stänga av vägen för sådan trafik. Härigenom ges allmänheten möjlighet att trafikera vägen i större utsträckning än vad som gäller för andra enskilda vägar. Ett annat undantag är om statligt underhållsbidrag har lämnats. Då är vägen i regel alltid öppen för allmänheten. Det är mot bakgrund härav f. n. inte aktuellt att genomföra några särskilda åtgärder av det slag Paul Lestander efterlyser.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret. Samhällsstödet till skogsvägbyggande är omfattande. Motivet för detta stöd har varit att underlätta virkestransport och arbetsresor i samband med avverkning och skogsvård. Men tillkomsten av dessa vägar har också gett allmänheten möjligheter att använda vägarna vid bärplockning och vid inoch utresor för friluftsliv och rekreation. Skogsvägarna används också i viss utsträckning som trafikleder mellan byar och ensamgårdar. Det är närmast en självklarhet att vägunderhållarenväghållaren har rätt att stänga vägarna under tjällossningsperiod och vid regnperioder som uppluckrat vägbanan så mycket att den allvarligt kan skadas om trafiken får fortsätta. Men det finns vägar som förblir stängda även under perioder då skaderisken är försumbar. Enligt vpk:s mening bör vägarna hållas öppna, så att de kan användas efter i stort samma principer som gäller för allemansrätten. Om vägföretaget får bidrag till underhåll, gäller bestämmelserna för enskilda vägar — det är helt riktigt. Då är trafikmöjligheterna rätt goda. Om underhållsbidrag inte utgår, betraktas vägen som enskild egendom. Vägen kan då stängas även om den nästan helt finansierats med allmänna medel. Det förhållandet att folkets insatser inte skall garantera folkets användande måste få ett slut. Det är, herr talman, inte tillfredsställande att Svante Lundkvist säger att några åtgärder f. n. inte är aktuella. Det undantag som åberopas i svaret gäller dem som har fått byggnadsbidrag efter 1980. Det har byggts skogsvägar även före denna tidpunkt. Det är en viktig fråga att bärplockare och människor som vill ge sig ut i skogen för rekreation får möjlighet att använda dessa vägar. Jordbruksministerns svar utesluter inte senare åtgärder. Och om han menar att regeringen är beredd att starta sådana även om det inte sker nu, kan det i och för sig vara en positiv deklaration. Jag vet inte hur detta skall uppfattas. Ett förtydligande vore önskvärt.
Herr talman! Redan fr.o.m. 1965 tillämpades liknande villkor som man nu har efter 1980 när det gäller vägar som hade fått särskilt höga bidrag. De undantag som man kan göra i den mån man inte ger tillstånd för trafik avser om vägen är av den karaktären att den helt enkelt inte är lämpad för trafik med fordon. Det kan ju vara så att vägens beskaffenhet beträffande kurvor och annat gör att den inte är lämpad för denna typ av trafik. Det är också så att den enskilde väghållaren i händelse av att det inträffar någon olycka på vägen kan bli skadeståndsskyldig. Det är därför som jag bedömer det så att de nuvarande förhållandena skapar en rätt god möjlighet för oss att utnyttja denna typ av vägar. Jag kan också tillägga att skogsvårdsstyrelsen i sin rådgivning rekommenderar skogsägarna att i normalfallet hålla sina vägar öppna för allmänheten. Skulle det bli på det sättet att vi får en utveckling där man mera allmänt inte följer denna rekommendation, kan det bli angeläget med någon diskussion om vad detta kan betyda rent allmänt.
Herr talman! Skogsvårdsstyrelsens rekommendationer i all ära, men att hänvisa till dem är inte detsamma som att man utlovar en regeringens åtgärd. Jag beklagar att jordbruksministern inte i sitt andra inlägg gick in på om regeringen avser att ta initiativ. Jag tolkar detta svar på det sättet att man inte har för avsikt att göra det.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en snabbare handläggning av etableringsstödet kommer till stånd. Inom ramen för jordbruksprisregleringen infördes den 1 juli 1982 ett särskilt stöd i syfte att underlätta etableringen för lantbrukare utan ett stort eget kapital. Stödet är avsett att reducera räntekostnaderna i de aktuella företagen till en nivå som ett lantbruk kan bära vid en rimlig egen kapitalinsats. Etableringsstöd kan den få som börjat ägna sig åt jordbruk efter den 30 juni 1982 och därvid förvärvat eller arrenderat ett jordbruksföretag. Enligt övergångsbestämmelser tillämpas bestämmelserna om etableringsstöd även på den som startat jordbruk under tiden den 1 januari 1981-den 30 juni 1982, om ansökan kom in senast den 30 september 1982. Lantbruksnämnderna, som handlägger ärendena om etableringsstöd, har således sedan hösten 1982 haft att bereda ansökningar som avser en tid av ca två år. Detta innebär alltså många ansökningar koncentrerade på en kort period. Enligt vad jag har inhämtat torde samtliga som nu har ansökt om etableringsstöd komma att få besked senast omkring den 1 juli 1983. Någon särskild åtgärd från min sida anser jag därför inte behövlig. Jag vill också framhålla att dröjsmålet i sig inte innebär att jordbrukare går miste om stöd för den tiden. Stöd utgår nämligen räknat från den tidpunkt då etableringen skedde.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att medan gräset gror, så dör kon. Risken för att denna sentens skall bli en realitet för en del bönder med nystartade jordbruk är uppenbar, när de ser att det tar i det närmaste ett år innan de kan komma i åtnjutande av den räntesubvention för vilken medel är anslagna i jordbruksförhandlingarna. Förseningen kan också ses som ett typiskt exempel på byråkratins förlamande inverkan på en, efter vad jag kan bedöma, ganska enkel handläggning. Jag har i min fråga nämnt att det i mitt hemlän, Malmöhus län, rör sig om 100 ansökningar. De har inlämnats av unga lantbrukare som har satsat allt och kanske litet till. De är i ett skriande behov av stödet och borde åtminstone få ett besked om huruvida de kan ifrågakomma för det. Det har rått en lika skriande tystnad i det fallet. Jag har så sent som i januari månad kontaktat lantbruksnämnden för några av de sökandes räkning och fått beskedet att man saknar instruktioner om hur ansökningarna skall handläggas. Efter vad jag kan förstå har handläggningen nu kommit i gång, men när ärenden drar ut så långt på tiden tycker man att vederbörande institutioner — i detta fall lantbruksnämnderna — åtminstone skulle kunna bekräfta till de sökande att ansökan har inkommit och att besked kan väntas inom en angiven tid. Jag tycker inte att det är för mycket begärt. Nu har vi fått klart besked om att omkring den 1 juli 1983 skall samtliga ansökningar vara avklarade och att lantbruksnämnderna då skall kunna lämna besked. När man i svaret ser att det står den 1 juli 1983 och med tanke på att det då är nytt budgetår, får man misstanken att just detta är anledningen till att man skjutit på handläggningen. Jag hoppas att så inte är fallet.
Herr talman! Till det sista vill jag bara säga att detta inte har varit något motiv för att handläggningen har dragit ut på tiden. Det som har inträffat är, som jag nämnde i mitt svar, att vi har fått ansökningar som avser en tid av två år och som skall behandlas under en betydligt kortare tid än som är normalt för den här typen av verksamhet. Det är anledningen till att det har dragit ut på tiden.
Herr talman! Men man visste ju vilken tid ansökningarna skulle omfatta när man satte upp villkoren. Som jag sade skall lantbruksnämnden i mitt län handlägga 100 ansökningar, och det är alltså inte fråga om någon strid ström av ansökningar. Jag är faktiskt förvånad över att handläggningen skall behöva ta närmare ett år.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilket råd jag vill ge en skärgårdslantbrukare som på grund av regeringens och riksdagsmajoritetens åtgärder drabbas av en ökad färjekostnad på närmare 8 000 kr. per år. Det bästa råd jag kan ge en skärgårdslantbrukare är att inte lyssna på Pär Granstedt. Statsbidraget till enskilda färjeleder kommer inte att ändras. Riksdagen beslöt nämligen den 6 april 1983 i enlighet med regeringens förslag att statsbidraget till enskilda färjeleder även fortsättningsvis skall kunna uppgå till högst 85 90.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som i och för sig måste bedömas som mycket positivt, även om statsrådet gör sig skyldig till en liten snorkighet, som kanske inte var så välmotiverad. Jag tycker också att det sätt på vilket kommunikationsministern hanterar frågan ger intryck av en viss nonchalans inför den genuina oro som har uppstått med anledning av regeringens förslag och riksdagens beslut. I utskottsbetänkandet står det inte så som det står i svaret. I betänkandet står det att ”bidragen till enskild väghållning fr.o.m. år 1984 utgår med 50 96 av de beräknade kostnaderna. Härutöver bör enligt nuvarande ordning, när det är särskilt motiverat, ett med 15 procentenheter förhöjt bidrag kunna utgå. För t.ex. drift av enskilda färjeleder bör vägverket med hänsyn till de speciella förutsättningarna i varje enskilt fall kunna besluta om ännu högre bidrag. Bidraget bör dock inte i något fall överstiga nuvarande högsta bidragsprocent — 85 76. Det förutsätts få ankomma på regeringen att utfärda de författningar som erfordras.” Detta innebär inte någon garanti för att man får behålla de 85-procentiga bidragen. Grundregeln är att bidrag utgår med 50 96. Sedan finns det påbyggnadsmöjlighet med 15 96 och dessutom möjlighet att gå därutöver, men det skall i så fall regeringen utfärda föreskrift om. Det råder således oklarhet om vilka bidrag färjelederna kommer att få. I värsta fall kan det slå på det sätt som jag visat i min fråga. Nu säger statsrådet att de nya bestämmelserna inte skall innebära någon ändring. Det tar jag som en reträtt i förhållande till propositionen och riksdagsbeslutet men en mycket värdefull sådan, som jag naturligtvis vill uttrycka min stora uppskattning av. Såvitt jag förstår utfäster sig kommunikationsministern nu att se till att tillämpningen av riksdagsbeslutet blir sådan att det inte sker några försämringar av statsbidragen till färjelederna. Det vill jag, herr talman, uttrycka min stora uppskattning av.

Herr talman! Det som kan göra dem som har enskilda färjeleder oroliga, Pär Granstedt, är naturligtvis när man går ut och förklarar för vederbörande att de nya bestämmelserna beträffande statsbidrag till enskilda färjor innebär en försämring. Om Pär Granstedt hade läst propositionen, hade han kunnat konstatera att oförändrade bestämmelser skall gälla beträffande enskilda färjeleder. Det är alltså ingalunda fråga om någon reträtt från min sida utan bara om att återge vad som står skrivet i propositionen och i utskottsbetänkandet i samband med riksdagens behandling av den. Där står det att statsbidraget skall vara oförändrat. Jag kan som exempel nämna att man från vägverkets sida är ute och diskuterar med innehavare av enskilda färjor. För en tid sedan var man i Bohuslän, där flertalet sådana färjeleder finns, och då förklarade man att det är fråga om en oförändrad bestämmelse beträffande bidrag till enskilda färjeleder.
Herr talman! Det jag nyss läste upp var ett referat av propositionen som görs i trafikutskottets betänkande. Jag förmodar att kommunikationsministern inte vill hävda att betänkandet på den punkten är felaktigt. Det går väl till precis så som jag beskrivit, att grundregeln är 50 20 bidrag, påslagsmöjlighet med 15 26 och ytterligare en möjlighet till förhöjt bidrag till färjelägen, där det alltså skall göras en prövning i varje enskilt fall. Det viktiga är ju hur bestämmelserna kommer att tillämpas i praktiken. Om den praktiska tillämpningen kommer att bli sådan att färjelederna får oförändrade bidrag, vill jag än en gång notera detta med tacksamhet. Jag tycker det är värdefullt att det har kunnat klargöras på det här sättet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilken hänsyn till effekterna på annan glesbygdsservice som jag anser att postverket bör ta när man överväger nedläggning av postställen i glesbygd. Man bör i glesbygden försöka åstadkomma ett gemensamt utnyttjande av lokaler och personal för service. Postverket har för sin del en positiv inställning till samarbete med glesbygdshandlandena. Ett sådant samarbete kan möjliggöra en bättre service i glesbygder i fråga om både postoch varudistribution. Samtidigt måste postverket ta hänsyn till de krav som finns på verket att täcka sina kostnader med intäkter och förränta det kapital som staten lagt ned i verksamheten. Det är därför nödvändigt att posten gör avvägningar mellan service och kostnader samtidigt som hänsyn tas till effekterna på annan glesbygdsservice.

Herr talman! Jag vill tacka så mycket för svaret också på den här frågan. Även det svaret tycker jag är hållet i en positiv ton. Den här frågan bygger på ett konkret fall, som jag har sett på nära håll. Det gäller poststället Oaxen i Södertälje kommun, på en ö i södra delen av kommunen. Posten har där ett postställe, som samtidigt är lanthandel. Postverksamheten är en del av lanthandlarens försörjningsunderlag. Postverket har nu beslutat att dra in detta postställe. Det innebär förmodligen att försörjningsunderlaget för lanthandlaren försämras så mycket att verksamheten inte kan upprätthållas längre — lanthandeln kommer alltså att läggas ned som en följd av att postservicen förändras. När man från kommunens och lokalbefolkningens sida klagat över hanteringen av detta ärende har posten hänvisat till att detta inte innebär någon försämrad postservice; posten hart.o.m. hävdat att det kan innebära en förbättrad postservice. Vi kan diskutera fram och tillbaka vilket som är bäst — lantbrevbärare eller ett fast postställe. Men problemet har varit att posten i de diskussioner som förekommit enbart hävdat sitt ansvar för postservicen och inte visat något intresse av att ta ansvar för övrig glesbygdsservice.

Jag tolkar svaret så att postverket i varje fall enligt kommunikationsministerns bedömning bör agera på ett sådant sätt att man försöker backa upp den övriga glesbygdsservicen.

Herr talman! Det svar jag gett om postverkets hantering av denna fråga överensstämmer med verkligheten. Det är inget tvivel om att postverket försöker förena sin bedömning av postservicen med behovet av butiker och varudistribution. I och för sig tycker jag att det jag sagt inte är någon stor nyhet, utan svaret beskriver den verklighet som postverket fungerar i. Just i det speciella fall som Pär Granstedt tar upp — poststället Oaxen — har vi i dagarna fått in ett överklagande från Södertälje kommun. Kommunen går emot postverkets förslag om övergång till lantbrevbäring. Det ärendet skall beredas i vanlig ordning, och vi får då ta ställning till huruvida postverket i detta fall gjort någon annan bedömning än den som generellt bör gälla. Det är ändå så att postverkets uppgift naturligtvis är att se till att vi får en fungerande postservice. Denna postverkets uppgift liksom uppgiften att täcka sina kostnader skall givetvis vägas mot möjligheten att medverka till en förbättrad glesbygdsservice totalt sett.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att vad som här beskrivs är det sätt varpå postverket uppträder. Med mitt konkreta exempel ville jag visa att så inte är fallet. Postverket agerar inte alltid på det sättet. Det är möjligt att det finns exempel på att postverket här handlat så som kommunikationsministern beskriver. Å andra sidan finns det också exempel på motsatsen. Fallet Oaxen är ett sådant exempel. Vidare framgår det av postverkets resonemang — jag utgår från att också kommunikationsministern har de handlingarna till sitt förfogande — att man inte gärna vill diskutera glesbygdsservicen. Vad man diskuterar är i stället effekterna när det gäller postens service, den rent postala verksamheten. Man får ett intryck av att postverket ser det som sin uppgift att åstadkomma bästa möjliga postservice till lägsta möjliga kostnad. Några andra hänsyn behöver man alltså inte ta. Det är det som jag tycker är felaktigt. Även kommunikationsministern verkar vara av den uppfattningen. Man skall alltså kunna tänka sig en lösning som kanske inte är den absolut idealiska ur rent postal synvinkel, om det innebär att posten medverkar till att stödja annan service och till att upprätthålla en totalt sett bättre service i glesbygden. Självfallet vill jag inte dra in kommunikationsministern i någon diskussion om det enskilda fallet. Jag begriper mycket väl att det inte är möjligt. Men det är viktigt att principen slås fast att posten bör ta det totala ansvaret. Posten bör medverka till lösningar som skapar bästa möjliga service totalt sett — även service när det inte innebär en idealisk lösning ur postal synvinkel.

Herr talman! Paul Lestander har frågat om domänverkets styrelse alltjämt åtnjuter regeringens förtroende och vilka åtgärder regeringen i annat fall avser att vidta. Jag förstår att Paul Lestander med sin fråga syftar på de förhållanden inom domänverket som under senare tid har diskuterats och som också har granskats av justitiekanslern. I justitiekanslerns utredning riktas inte någon kritik mot domänverkets styrelse. Några åtgärder är inte aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Enligt vpk:s sätt att se på domänverket och dess dotterbolag skall drift och verksamhet tjäna som reklam för statligt ägande. De uppmärksammade turerna beträffande husaffärerna i Italien och det faktum att Schotte och Johansson nu befriats från sina arbetsuppgifter tyder på att motsatsen varit fallet. Förtroendet för domänverket som förvaltare av en mycket betydande del av den naturtillgång som den svenska skogen utgör måste återställas. En fråga som då måste ställas är om domänverkets styrelse, som ytterst är ansvarig för ledningen av verksamheten, har skött sin uppgift på ett förtroendeingivande sätt. Justitiekanslerns rapport skildrar ingående vissa av dotterbolagens marknadsinsatser på den italienska husmarknaden. Rapporten visar också hur höga förväntningarna var på stora försäljningar. Den skildrar även vid vilken tidpunkt styrelsen meddelades att bedömningarna varit helt felaktiga. Styrelsen borde i det läget ha ställt många frågor. Ingenting i rapporten tyder på att så skulle ha skett. Styrelsen har också i massmedia beklagat att den fått otillräcklig eller missvisande information. I sitt yttrande över justitiekanslerns rapport, under rubriken Avslutande synpunkter, skriver domänverkets styrelse: ”Nödvändiga upplysningar föreligger inte alltid. Ibland efterforskas de inte heller.” Kan en styrelse som skall förvalta så stora värden ha folkets förtroende efter sådana närmast likgiltiga kommentarer? Anser regeringen att man kan återvinna människornas respekt och förtroende för domänverksverksamheten utan att man tillsätter en engagerad, intresserad och kraftfull ledning för domänverket? Anser regeringen verkligen att vad som hittills hänt pekar på att den nuvarande styrelsen är mäktig den uppgiften? I så fall delar jag inte regeringens uppfattning.

Herr talman! Paul Lestander har frågat industriministern vilka orsakerna är till att beslut i ett ärende rörande regionalpolitiskt stöd till en anläggning för framställning av lättklinker i Arjeplog har dröjt, och när beslut kommer att fattas. Frågan har överlämnats till mig. Paul Lestander har tidigare frågat industriministern vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av ifrågavarande ansökan. Redan av industriministerns svar på den här frågan här i kammaren för en dryg månad sedan framgick vilka svåra avväganden som krävdes vid den slutliga prövningen av ärendet. På grund av ärendets komplicerade karaktär tog beredningen viss tid. Det var angeläget att dels avvakta besked om vilket engagemang övriga medfinansiärer i projektet var beredda att ställa upp med, dels låta alla som varit berörda av projektet och som önskat framföra synpunkter få tillfälle till detta.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret. Lättklinkerproduktion i Arjeplog har man planerat att starta sedan lång tid tillbaka. Den företagsgrupp som först aktualiserade projektet fick på grund av för låg egen betalningsinsats inte samhällsstöd. Idén om produktionen togs upp av ett annat företag. Produktionsplanerna har hela tiden stötts av Arjeplogs kommun. Ett ofta upprepat argument från olika regeringar har varit: Kom med realistiska förslag och produktidéer, så skall vi skaffa pengar. Här kunde man visa att deklarationerna också var avsedda att följas upp med konkreta politiska beslut. Men fabriken i Arjeplog skulle ha konkurrerat med ett monopolföretag. Är regeringens beslut att inte stödja lokaliseringen en eftergift åt de kapitalintressen som ligger bakom Leca? Men ännu allvarligare är frågan varför regeringsbeslutet har dröjt så länge. Att dra ärenden i långbänk var något som de borgerliga regeringarna med rätta kritiserades för. Här utgör Arjeplogs lättklinkerprojekt ett exempel på hur den socialdemokratiska regeringen kopierat dåliga vanor. I de planer som det företag utarbetat som skulle driva produktionen i Arjeplog ingick produktionsstart hösten 1983. Om planerna på lättklinkerproduktion i Arjeplog förverkligas, trots att regeringen icke stöder etableringen, har regeringens senfärdighet försvårat genomförandet av produktionsstart vid avsedd tidpunkt. Att bryta byggmaterialmonopolens makt, och därmed sänka byggmaterialkostnaderna, borde vara en gemensam, angelägen uppgift för arbetarrö relsens båda partier. I den här aktuella frågan har vi tyvärr ensamma stått för den värderingen.

Herr talman! I Sverige har vi det hårdaste systemet för aktievinstbeskattning i hela den västliga världen. De flesta andra länder har en enkel beskattning, några har en form av dubbelbeskattning, medan vi, om propositionen om vintskatt i dag vinner riksdagens bifall, får en trippelbeskattning. Företagen får betala skatt på sin vinst med upp till 58 96, vilket sänks till drygt 50 96 enligt förslaget i kompletteringspropositionen, varefter aktiespararen får skatta för sin utdelning. Denna dubbelbeskattning lindrades då den borgerliga regeringen för ett par år sedan genomförde en lättnad i beskattningen med maximalt 2 250 kr. på utdelning från börsnoterade företag. Som bekant har socialdemokraterna avskaffat denna skatte lättnad och är nu på väg att införa en trippelbeskattning. I Västtyskland har man bara en enkel beskattning. Företagen betalar upp till 56 90 i skatt av den vinst man behåller och 36 26 av den vinst man delar ut. Aktieägarna betalar ingen skatt på utdelningen. England har en företagsbeskattning på maximalt 52 20, medan aktieägare i normala inkomstlägen inte betalar någon skatt på utdelningen. Våra skandinaviska grannländer samt Frankrike, Japan och USA har alla också väsentligt lägre aktievinstbeskattning. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag från denna talarstol har anledning att påpeka att en proposition från den nuvarande regeringen inte varit föremål för en sådan remissbehandling som föreskrivs i regeringsformen. Detta påpekas med skärpa i lagrådets yttrande. Lagrådet understryker också att man vid sin bedömning därför har haft begränsade möjligheter att på basis av det föreliggande materialet förutsäga lagstiftningens praktiska konsekvenser. Beträffande den formella handläggningen nämns också att föredragningen inför lagrådet till stor del skett innan lagförslagen nått sin slutliga utformning. Det är i sanning en svidande kritik från tre framstående jurister, och det finns all anledning att instämma i den. Förslaget om den tillfälliga vinstskatten, som beräknas inbringa 800-900 milj.kr., är det första konkreta steget mot de kollektiva fackföreningsfonder som stötts och blötts i så många år. Det kan tilläggas att skatten i fråga inte är avdragsgill vid beräkningen av bolagsskatten, varigenom kostnaderna för företagen i realiteten blir väsentligt högre än i propositionen angivet belopp, 800-900 milj.kr. Det första man har anledning att fråga sig är vilket syftet med lagförslaget är. Det finns en hel del varianter att välja bland. I propositionen står det klart och tydligt uttalat att vinstdelningen är direkt inriktad på att skapa förutsättningar för en återhållsam lönerörelse. Har det blivit det då? Efter vad man hittills sett av de avtal som träffats har så inte varit fallet. Det är ingalunda som massmedia brukar säga, att lönehöjningarna varit under 2 96. I själva verket har arbetskraftskostnaderna för företagen ökat med mellan 9 och 10 96, samtidigt som våra konkurrentländer har haft en väsentligt lägre ökning. Denna av regeringen uttalade motivering till den tillfälliga vinstskatten är synnerligen märklig och i sig en eftergift åt den mångomtalade kungliga svenska avundsjukan. Det är en sak om man kommer med reformförslag som medför förbättringar för löntagarna. Då kan det vara ett skäl till en återhållsam lönerörelse. Men säger man som nu, att om bara löntagarna är återhållsamma så skall vi se till att företagen inte gör för stora vinster, är man på helt fel väg. Drar man in hundratals miljoner av företagens vinster, måste det självfallet på sikt medföra en minskad förmåga att betala högre löner. Det finns förvisso andra motiv som nämnts för att samla upp företagens vinster i fonder av olika slag. När löntagarfondsdebatten var ny, sade man rent ut att det var makten över företagen man ville åt. ”Med hjälp av fonderna tar vi över”, som rubriken löd i LO-tidningen. Den varianten lämnade man dock ganska snabbt, kanske bl.a. under intryck av de mindre lyckade resultaten i en del fackföreningsägda företag, exempel byggföretaget BPA. Det hette sedan i stället att fonderna behövdes för att skaffa företagen tillräckligt med investeringskapital. Nu har emellertid nyemissionsvolymen, mycket på grund av det populära och för den enskilde fördelaktiga aktiefondsparandet, nått en nivå som förefaller vara tillräcklig för att säkerställa kapitaltillförseln för företagen. Detta har f.ö. erkänts av statssekreterare Erik Åsbrink vid Aktiespararnas årskongress härom veckan. Det är alltså klart belagt att fackföreningsfonder inte behövs för att säkerställa företagens kapitalanskaffning. För att betraktas som trovärdiga får nu socialdemokraterna vara så vänliga att tala klarspråk om sina motiv att pracka på svenska folket fonder, som folket uppenbart inte vill ha — alla opinionsundersökningar visar ju att en majoritet avvisar fondtanken. Det finns naturligtvis fler kritiska synpunkter på lagförslaget än syftet, eller bristen på syfte, med detsamma. Det kan då vara anledning att återvända till lagrådets yttrande. Rådet påpekar att det i propositionen inte finns någon närmare motivering till att vinstskatten skall föras till allmänna pensionsfonden. Denna är som bekant avsedd att täcka kostnaderna för tilläggspensioneringen. Enligt lagen härom skall medel till fonden tillföras genom avgifter från arbetsgivare och de försäkrade men inte till någon del genom skattemedel. Lagrådet tycker med all rätt att detta är överraskande och att det innebär ”ett väsentligt avsteg från de allmänna grunder, på vilka försäkringen hittills byggts”. Denna specialdestinering till allmänna pensionsfonden är ytterst anmärkningsvärd också mot bakgrund av vad en enig riksdag tidigare har uttalat och som nu återges i den avvikande mening som tillkännagivits av de borgerliga partiernas representanter i konstitutionsutskottets yttrande över propositionen. Enligt en enig riksdag bör nya specialdestinationer inte införas. Jag skulle nu vilja fråga Erik Wärnberg vilket det uppenbarligen mycket angelägna skälet är att gå emot ett enigt ställningstagande från en tidigare riksdags sida och placera skattemedlen i allmänna pensionsfonden. Den socialdemokratiska inställningen till näringslivet har verkligen varit motsägelsefull. I finansplanen säger Kjell-Olof Feldt att företagens lönsamhet måste öka, och för en del företag medförde också förra höstens devalvering en skjuts framåt. I rättvisans namn skall också tilläggas att investeringsavdragen och frisläppen av investeringsfonderna förlängts. Den utsträckta handen har emellertid tagit mycket mer för sig än vad den givit, och när det gäller ökade pålagor på näringslivet har regeringen sannerligen inte saknat handlingskraft.

Flera av de uppräknade åtgärderna som vidtagits från regeringens sida innebär att det nödvändiga riskbärande kapitalet fått sämre villkor vilket kan locka till placeringar i improduktiva föremål som frimärken, konst och ädla stenar. En andra fråga jag har till Erik Wärnberg är alltså om han anser att en sådan utveckling är till gagn för svenskt näringsliv. Det är väl helt i sin ordning, åtminstone betraktat med röda glasögon, att detta skatteförslag också innehåller en skatteflyktsklausul för att förhindra att bolagen sänker eller helt slopar aktieutdelningen för att undgå vinstskatten för 1983 års verksamhet.

Hur skall skattemyndigheterna utan erforderlig ingående kännedom om ett företag kunna avgöra vad som är normala, företagsekonomiskt motiverade åtgärder och vad som är otillbörligt? Något förhandsbesked skall dessutom inte kunna erhållas. Turerna kring den tillfälliga vinstskatten, ett mera permanent system för en extra vinstskatt på företagen och så småningom någon form av löntagarfonder visar med all önskvärd tydlighet att socialdemokraterna tänker använda sig av den s.k. kronärtskocksmetoden — att plocka ett blad i sänder tills företagaren en vacker dag upptäcker att han står där helt avklädd. Den skatt vi i dag diskuterar skall gubevars bara vara tillfällig, och det låter ju inte så farligt. Var i allmänna pensionsfondssystemet de många hundra miljonerna skall placeras är visligen fördolt — den frågan kommer att tas upp i ett annat sammanhang, heter det. Varför inte säga rent ut från början att pengarna skall användas till att köpa in sig i näringslivet, en grundplåt till fackföreningsfonderna alltså? Företagen skall således med sina intjänade vinstmedel bekosta sin egen socialisering. Även om förslaget ännu inte finns tillgängligt, har det läckt ut hur Per-Olof Edin och hans utredning tänkt sig att det mera permanenta systemet för den extra vinstskatten skall komma att se ut. I propagandan kommer man naturligtvis att säga att inte heller detta förslag är så farligt; alla småföretag kommer ju att förskonas genom att det skall finnas ett fribelopp i form av ett grundavdrag på en halv miljon kronor eller 6 26 av lönesumman. Det är dessutom en händelse som ser ut som en tanke att ordet löntagarfonder inte nämns alls i det Edinska förslaget. Nog är vår skattelagstiftning snårig, men frågan är om inte förslaget till vinstskatt för 1984 och framöver slår alla hittillsvarande rekord. Förslaget är baserat på s.k. real beskattning, dvs. man skall räkna bort inflationen när skatten beräknas. Enligt de uppgifter som läckt ut till pressen skall skatten beräknas på följande sätt. Utgångspunkten är företagets inkomst till statlig skatt och till denna läggs påförd kommunalskatt, ökningen av lagerreserv och resultatutjämningsfond, investeringsavdrag, forskningsavdrag och förlustavdrag. Från det sålunda uppkomna beloppet drar man av beskattningsårets beräknade statliga och kommunala inkomstskatt, minskningen av lagerreserven och resultatutjämningsfonden, varefter man får den nominella vinsten. För att sedan få den reala vinsten skall man lägga till inflationen gånger monetära skulder samt dra av inflationen gånger monetära tillgångar, inflationen gånger skattemässigt restvärde för maskiner och inventarier, inflationen gånger bokfört värde av ingående bruttovarulager minus inkurans, inflationsbetingade meravskrivningar för byggnader och markanläggningar samt slutligen inflationen gånger årets nominella vinst. Från den reala vinst som då uppstår gör man sedan ett avdrag med antingen 6 90 av lönesumman eller 500 000 kr. Därefter har man långt om länge kommit fram till beskattningsunderlaget, varav skatt tas ut med troligtvis 20 90. Går detta lagförslag igenom, kommer det åtminstone att ha en god sak med sig, nämligen väsentligt ökad sysselsättning för skatteexperter, konsulter och bokföringsbyråer. Det sägs att utdelningen från dotterbolag i utlandet till det svenska moderbolaget inte skall ingå i beräkningsunderlaget. Det kommer då att bli lönsamt att i så stor utsträckning som möjligt flytta vinster till utlandet. Därför kommer det säkert som amen i kyrkan att föreslås en ny generalklausul liknande den som vi i dag skall besluta om. Skattemyndigheterna kommer då att noga vaka över internprissättningen mellan moderbolaget och det utländska dotterbolaget med allt vad det kan medföra av kostsam, tidsödande byråkrati. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det i propositionen angivna förslaget om vinstdelning är helt klart ett första steg mot införandet av löntagarfonder. Löntagarfondsfrågan har ju haft ett stort utrymme i den politiska debatten under de senaste åren. Från centerns sida har vi vid åtskilliga tillfällen kategoriskt avvisat alla förslag i denna riktning. Ett genomförande av löntagarfonder innebär att snabba steg kommer att tas mot ett socialistiskt samhälle, byggt på planhushållningens principer. Det innebär ett övergivande av det ekonomiska system som gett oss den kanske högsta levnadsstandarden i världen. Det innebär ett hot mot fortsatt ekonomiskt framåtskridande och mot en långsiktigt trygg sysselsättning. Uppbyggnaden av ett fondsystem som dominerande ägare av det svenska näringslivet innebär en maktkoncentration av ett slag som hittills inte förekommit i Sverige. Det kommer att leda till ökad centralisering och byråkratisering av det svenska samhället. Fler människor måste stimuleras till att genom enskilda sparinsatser bli delaktiga i produktionskapitalet. Införandet av löntagarfonder skulle innebära ett omyndigförklarande av de svenska löntagarna, som inte skulle anses betrodda att själva få äga sitt sparande. Den nu föreslagna tredubbla beskattningen av aktieutdelningar är ett ytterligare steg i riktning bort från det produktiva sparandet. Maktkoncentrationen i näringslivet skall motverkas genom en decentralistisk inriktning av näringspolitiken. Fortsatta satsningar måste göras för att förbättra arbetssituationen för de små och medelstora företagen. Genom en kraftfull regionalpolitik skall näringslivets resurser spridas ut över landet. Ett av de motiv som anförs för införande av vinstskatten är att de fördelningspolitiska konsekvenserna av ökade vinster inte kan anses acceptabla. I takt med den ökande tillströmningen till aktiefondssparandet och till sparandet i direktägda aktier minskar detta motiv kraftigt i betydelse. I november 1982 fanns det över en halv miljon skattefondskonton, vilket motsvarar mer än 10 96 av antalet förvärvsarbetande. Genom aktiesparfonderna och skattereduktionen för aktieutdelning har ett ökat intresse för aktieägande kunnat noteras. Att ytterligare bredda sparandet i produktiva verksamheter anser vi vara det bästa sättet att uppnå en bättre fördelning av företagens vinster. Den positiva utveckling som vi haft under de senaste åren beträffande sparandet i riskvilligt kapital riskerar nu att brytas — detta som en följd av den socialdemokratiska regeringens politik. Risk finns nu att sparandet åter ökar på det icke produktiva området. Guld och diamanter blir på nytt ett intressant sparmål. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det inte tillfredsställande. Från centerns sida kan vi inte dela den socialdemokratiska synen på att vinsten är ett fördelningspolitiskt problem. Vinsten utgör ett mått på hur framgångsrikt ett företag bedriver sin verksamhet. Det är den enda egentliga möjligheten att mäta hur väl ett företag fungerar i den marknadsekonomiska konkurrensen. Ökade vinster leder till ökade möjligheter att förstärka det egna kapitalet i företaget och därigenom minska sårbarheten och öka anställningstryggheten. Vinsten har också betydelse när det gäller att styra kapitalmarknadens resurser till de mest framgångsrika företagen. Införandet av en särskild vinstskatt sätter i viss mån vinstens funktion i marknadsekonomin ur spel. Den proportionella skatt som nu föreslagits är visserligen relativt neutral, men en vinstskatt i enlighet med vad som förutskickats, dvs. en övervinstdelning, skulle leda till en snedvridning av företagens utvecklingsmöjligheter. Framgångsrika och lönsamma företag skulle därigenom hindras i sin utveckling och, i den mån skattemedlen sedan används till olönsamma produktioner, de mindre framgångsrika företagen komma att gynnas på ett icke konkurrensneutralt sätt. Detta leder till en sämre produktionsutveckling och på sikt till en drastiskt försämrad levnadsstandard i vårt land. I propositionen anges att skatten är avsedd att direkt belasta bolagen och inte bolagens ägare. I detta fallet kommer företagens disponibla medel att minska, vilket i sin tur leder till minskade investeringsmöjligheter och otryggare anställningar. Denna följd av förslaget är knappast det betydelsefulla mål som LO vill uppnå och för vilket man är beredd att visa återhållsamhet. Propositionen har inte förberetts på sedvanligt sätt, och lagrådet anför beträffande den bristfälliga beredningen av propositionen bl.a. följande: De remitterade förslagen har inte varit föremål för sådan remissbehandling som avses i 7 kap. 2 § regeringsformen. Lagrådet får i anledning härav understryka att en lagrådsgranskning inte kan ersätta den sedvanliga remissbehandlingen av myndigheter och sammanslutningar med särskild sakkunskap på området. En sådan behandling skulle i detta fall ha varit särskilt värdefull med hänsyn till den delvis komplicerade karaktären av de frågor som remissen berör. Lagrådet har därför haft begränsade möjligheter att med ledning av det föreliggande materialet bedöma sådana frågor om lagstiftningens praktiska konsekvenser och tillämpning som avses i 8 kap. 18§ stycket 4 och 5 regeringsformen. Jag anser det vara ytterst angeläget att vi fasthåller vid de traditionella reglerna med remissförfarande, för att på det sättet få den breda granskning av förslagen som remissbehandlingen innebär, innan ett ärende läggs på riksdagens bord. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 40 och bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Det utskottsförslag som kammaren nu har att behandla har en klart ideologisk prägel, och jag kommer också senare i mitt anförande att belysa frågan ur liberal-ideologisk synvinkel. Låt mig emellertid först påminna om att detta förslag — som så många andra regeringsförslag i år — utarbetats i stor hast och utan tillräckligt grundlig beredning. Det har t.ex. inte förekommit någon regelrätt remissbehandling av förslaget, trots förslagets både praktiskt och principiellt stora betydelse. Det är också en komplicerad fråga att införa en särskild vinstskatt på aktiebolagens vinster, och det motiverar, som lagrådet framhåller, en remissbehandling av förslaget. Vi har alltså vid behandlingen av förslaget i skatteutskottet inte känt till vad viktiga organisationer och myndigheter tycker om tanken på en temporär vinstskatt. Varför lägger då regeringen fram ett sådant här förslag efter en bristfällig beredning? Varför har man så bråttom? Är vinsterna i de svenska aktiebolagen f. n. så uppseendeväckande höga att det är nödvändigt med ett ingripande? Sanningen är väl snarast den motsatta. Internationellt sett har vinstsituationen i det svenska näringslivet i många år kännetecknats av en låg vinstnivå — vilket i sin tur har lett till otillfredsställande investeringar och långsiktigt också till en lägre sysselsättning. Att då ta en temporär förbättring av vinstläget i aktiebolagen till intäkt för en ny specialskatt på aktiebolagens vinster ter sig inte särskilt rationellt, inte minst mot bakgrund av att en vinstförbättring är behövlig för att man skall få till stånd investeringar och framtidstro i näringslivet. Det är, herr talman, förståeligt att man från näringslivets sida känner oro och besvikelse över de åtgärder som regeringen genomfört eller aviserat och som påverkar företagens arbetsförhållanden och därmed deras möjligheter att fortleva — inte minst mot bakgrund av att regeringen ofta säger sig ha som strategi att stärka det svenska näringslivet och på det sättet öka investeringar och sysselsättning i industrin samt häva obalanserna i vår ekonomi. Inom näringslivet ser man den nu aktuella vinstskatten som ett första steg motinförandet av löntagarfonder. Det är just mot den bakgrunden viktigt att se dagens beslut i ett vidare sammanhang. Den omfattande och långvariga debatten om löntagarfonder föranledde ju Olof Palme att i valrörelsen förra året utlova, att ett beslut om införande av löntagarfonder skulle föregås av överläggningar med näringslivet och med den politiska oppositionen. Man antydde t.o.m. från socialdemokratiskt håll att man var beredd att avstå från införandet av löntagarfonder, om man inte kunde samla en bredare enighet kring förslaget. Dessa utfästelser lugnade säkert många människor som kände oro för ett Löntagarfondssverige och för de politiska och sociala konsekvenserna av införandet i vårt land av löntagarfonder. Riksdagen uttalade sig också förra året mot kollektiva löntagarfonder, som enligt uttalandet skulle medföra en långtgående maktkoncentration och en försämring av sysselsättning och ekonomisk utveckling. Vad som har hänt därefter styrker dessa farhågor. Var är nu denna socialdemokratiska beredvillighet till diskussioner om införandet av löntagarfonder? Kommer vi också när det gäller utfästelsen om överläggningar före införandet av löntagarfonder att få se ett sviket vallöfte? Ja, mycket talar för det. I dag är man utan sedvanlig remissbehandling beredd att rösta igenom förslaget om vinstskatt, med stöd endast av kommunisterna. Den så omtalade utsträckta handen drogs tillbaka illa kvickt. Om riksdagen bifaller regeringens förslag blir alla svenska aktiebolag — stora som små, framgångsrika som problemtyngda — tvungna att betala en särskild skatt på hela sin aktieutdelning för verksamhetsåret 1983. Detta sker utan att vi får veta vad dessa inbetalda skattepengar skall användas till eller hur de skall administreras. Det enda vi får veta är att de inflytande skattemedlen skall tillföras AP-fonden. Som lagrådet påpekat är detta en mycket viktig fråga, och det finns i propositionen inget som helst underlag för tanken att pengarna skall tillföras AP-fonden. Som kommentar till lagrådets kritik hänvisar departementschefen bara till att förslag om hur vinstskattemedlen skall förvaltas och användas kommer att tas upp i annat sammanhang. Jag tycker att riksdagen borde kräva att få de här förslagen på bordet innan riksdagen tar ställning till frågan om en specialdestinering av vissa skattemedel. När jag i utskottet frågade hur de aktuella skattemedlen skall användas, fick jag bara beskedet att regeringen i annat sammanhang kommer att lägga fram förslag om hur AP-fonden skall disponera medlen. Jag vill gärna upprepa frågan här i kammaren, i förhoppning om att få ett grundligare besked om hur de här skattemedlen skall användas. Finansministern lyser med sin frånvaro. Det är beklagligt, eftersom detta är en principiellt viktig fråga. Jag vill emellertid rikta min fråga till socialdemokraternas talesman: Hur skall de inflytande medlen från vinstskatten användas och förvaltas? Specialdestinering till AP-fonden är som sagt en ovanlig åtgärd. Man borde ha lämnat en grundlig motivering härvidlag. Herr talman! Vi i folkpartiet avvisar förslaget om en tillfällig vinstskatt. Vi ser denna som ett led i en socialistisk näringspolitik, där nästa steg blir en permanent, obligatorisk vinstdelning och där slutmålet är de kollektiva löntagarfonderna. Vidare vill vi genom vårt ställningstagande få till stånd en debatt om vårt framtida samhällssystem och vårt framtida näringsliv. Man skall inte lyckas smyga på oss ett socialistiskt samhällssystem, som en majoritet av svenska folket inte vill ha. I en öppen debatt mellan en liberal och en socialistisk samhällssyn finns den säkraste möjligheten när det gäller att hejda en socialistisk utveckling och att garantera det fria näringslivets fortbestånd. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande, som innebär avslag på regeringsförslaget om vinstskatt.

Herr talman! I början av oktober i fjol genomfördes, som vi alla vet, en nedskrivning av den svenska valutans värde gentemot omvärlden med 16 9. En devalvering av ett lands valuta är alltid en riskfylld åtgärd, som inte bör tillgripas om inte mycket tungt vägande skäl föreligger. Sådana skäl var verkligen för handen vid det tillfället. Sverige var utsatt för en ganska omfattande valutapress, med stor utströmning, något som inte bara var ett resultat av en tillfällig spekulation utan som också hade betydligt djupare rötter. Av olika skäl, bl.a. som en följd av det höga kostnadsläget, hade landet förlorat ca en fjärdedel av sina utlandsmarknader. Vi uppehöll en hög konsumtion inom landet genom utländska lån. Devalveringen framstod som nästan den enda möjligheten att på ett någorlunda rimligt sätt och inom rimlig tid hejda utförsåkningen. Genom låga svenska priser skulle vi kunna ta tillbaka en del av de förlorade marknadsandelarna. För att devalveringen skulle bli framgångsrik och för att den tillskapade förmånliga konkurrenssituationen skulle bestå, fick inget kompensationstänkande slå igenom. Detta gäller alla grupper — såväl aktiva som inte aktiva i förvärvslivet. För att marknadsandelar skulle kunna återvinnas och jobben på sikt säkras, fick löntagarna finna sig i en relativt kraftig sänkning av sina reala inkomster. Företagen, både de exporterande och de som konkurrerar med importen, har däremot fått en unik chans att bättra på sina rörelseresultat, antingen genom ökad omsätttning eller genom prishöjningar. Jag tror att jag vågar påstå att erfarenheten hittills visar på en kombination av de två åtgärderna. Redan av fördelningspolitiska skäl är det därför berättigat att företagen avstår från en del av de ökade vinsterna. Det finns dock också andra mycket tungt vägande skäl för att propositionens förslag skall genomföras. Stora vinstökningar leder normalt till stark löneglidning och framöver också till krav på stora avtalsmässiga höjningar. Detta i sin tur leder till att inflationsbekämpningen försvåras och att pengar som borde investeras i stället används till konsumtion. Skulle en sådan utveckling inträffa äventyras hela meningen med devalveringen. Det är mot denna bakgrund man skall se förslaget om en tillfällig vinstskatt. Självfallet kunde man ha valt andra former av tillfällig beskattning av företagens vinster än denna. Centerpartiet har tidigare liksom vpk flera gånger föreslagit tillfälliga höjningar av bolagsskatten. När regeringen nu i stället har valt att knyta skatten till företagens utdelningar, är det främst därför att regeringen menar att detta är en naturlig inledning till en mer permanent delning av övervinster som regeringen ämnar lägga förslag om inom en snar framtid. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning om att den här metoden i detta läge är den bästa. Man menar också att en sammankoppling med utdelningen även understryker det förhållandet att en grupp medborgare inte genom höjda utdelningar, som till stor del sammanhänger med devalveringen, skall få en höjd konsumtionsnivå, medan andra grupper får bära devalveringens bördor och negativa sidor. Hittills har förloppet efter devalveringen utvecklats på rätt sätt. Det är naturligtvis ännu för tidigt att säga hur utvecklingen kommer att fortsätta. Och det är kanske för mycket att säga att det tidigare aviserade, nu framlagda förslaget om tillfällig vinstskatt haft någon avgörande betydelse för utvecklingen. Men jag tror heller inte att man skall underskatta den psykologiska effekten beträffande andra gruppers återhållsamhet. En 2-procentig avtalsenlig höjning av priserna måste ändå betecknas som en återhållsam lönerörelse. Att det sedan blir tal om eftersläpningar är en annan historia — det handlar om sådant som man avstått från tidigare år. Reservanterna skjuter nu in sig mer på formella saker än på den sakfråga jag har försökt att beskriva här. Självfallet tycker också utskottsmajoriteten att det skulle ha varit bra med en bred remissomgång innan den här speciella skatten infördes. Det är en självklarhet att beslutsunderlaget skall vara så bra som möjligt när man fattar beslut. Men samtidigt skall man ha klart för sig att skulle man uppnå syftet med vinstskatten så var det mycket knapp tid att vinka på, och en vanlig remissomgång tar lång tid. Utskottsmajoriteten tycker därför att man får acceptera den begränsade prövning av förslaget som skett i överläggningar mellan regeringen och riksskatteverket. Lagrådet har hörts, och därtill skall läggas att konstitutionsutskottets majoritet inte funnit några formella hinder. Dessutom är det fråga om en provisorisk lagstiftning. En annan kritik, också av formell art, som riktats mot propositionen är att de influtna pengarna tillförs AP-fonden. Eftersom den tillfälliga vinstskatten formellt är en skatt och inte en vinstdelning, kan det naturligtvis hävdas att det är fråga om en specialdestinering av skatter här. Men så enkelt är det inte. Någon speciell användning av pengarna skall vi inte besluta om i dag. Jag kan bara säga till Björn Molin att jag inte kan ange hur dessa pengar skall anges. Det enda jag kan säga är att de skall tillföras AP-fonden. Riksdagen kommer i annat sammanhang att få pröva hur pengarna skall förvaltas och användas. Det rör sig här heller inte om en vanlig skatt, att användas till statens utgifter eller för att bringa ned statens budgetunderskott. Jag har redogjort för syftet med den särskilda vinstskatten och dess planerade fortsättning i ett vinstdelningssystem. Syftet är inte att man skall ta ut ökade skatter från företagen, att användas till statlig konsumtion, utan i stället skall investeringarna gynnas. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning skall den influtna skatten användas till riskvilligt kapital i näringslivet. Det förhållandet att inget vinstdelningssystem ännu står färdigt får inte förhindra att medel som tas in på annat sätt — den här gången formellt genom en skatt — kommer näringslivets investeringar till godo. Det är det viktigaste. Formellt kan givetvis, som finansutskottet har anfört, även den tillfälliga vinstskatten redovisas över budgeten, men det kan också sägas vara en onödig omväg med hänsyn dels till skattens provisoriska karaktär, dels till dess syfte och dels till att vi har att vänta en utförligare proposition om de influtna medlens disposition. Reservanterna menar att alla åtgärder utöver dem de borgerliga regeringarna genomförde är onödiga för att säkerställa riskvilligt kapital till näringslivet. Jag tror att man har fel på den punkten; dels därför att andelen nysparande i driven om aktiefondsparande har varit ganska liten, dels därför att skattebetalarna får stå för nästan huvudparten av insatserna och kanske främst därför att stimulanserna ständigt måste öka när femårsperioderna närmar sig sitt slut för att inte penningsummorna till näringslivet skall minska. Utskottsmajoriteten anser sig inte i detta sammanhang behöva gå in på frågan om löntagarfonder. Här är det fråga om att följa upp devalveringen med en åtgärd som hjälper till att hålla tillbaka allmänna kompensationskrav och krav från löntagarna att få dela företagens ökade vinster genom mera pengar i avlöningskuvertet.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

Herr talman! Jag ställde två frågor till Erik Wärnberg. Den första var vad skälet kunde vara till att man nu går emot ett enigt riksdagsuttalande som gjordes för ett par år sedan och som säger att man inte bör ha specialdestinerade skatter. Det svar jag fick tycker jag verkligen var haltande. Vi har inte fått någon plausibel förklaring till varför det är motiverat att göra ett avsteg från det som en enig riksdag tidigare har sagt. Erik Wärnberg började med att tala om devalveringens välsignelser. Ja, för en del företag har den naturligtvis betytt en skjuts framåt, som jag också sade inledningsvis. Men det har verkligen varit ett tveeggat svärd. Erik Wärnberg, som tidigare har månat om småföretagen, kan gå och fråga vad de 7 000 småföretagare tycker som har tagit utländska korglån och vars existens nu står på spel genom devalveringen. Sedan säger Erik Wärnberg att vinstskatten har kommit till för att skydda företagen från löneglidning. Det var naturligtvis mycket omtänksamt, men jag tror att det i så fall var att ta till mera våld än nöden kräver. Det var i alla fall glädjande att Erik Wärnberg erkände att det enligt hans uppfattning skulle få psykologiska effekter på lönerörelsen. Det visar alltså att jag hade rätt i mitt påstående i inledningsanförandet, att förslaget är byggt på den kungliga svenska avundsjukan. När Erik Wärnberg säger att vi från oppositionens sida huvudsakligen riktar oss mot den formella handläggningen för att undvika debatt i sakfrågan, vill jag allvarligt protestera. Jag tog i en saklig debatt upp alla de propositioner som hittills har lagts fram och som har påverkat näringslivet negativt, men jag tog också upp det som kunde vara positivt med en förlängning av perioden för frisläppande av bl.a. investeringsfonderna. Det är ytterst märkligt att man nu tar in pengar som man inte vet vad de skall användas till eller hur de skall förvaltas. Där har vi ännu inte fått något klarläggande svar. Att skylla på att det var så bråttom och att det är en tillfällig skatt tycker jag också är en haltande ursäkt. Då hade det varit bättre att vänta till ett annat år för att låta propositionen bli föremål för en tillräcklig remissbehandling. Den andra fråga jag ställde till Erik Wärnberg var om han ansåg att det kapital som är riskbärande skall ha en förmånligare behandling än icke riskbärande kapital. Jag fick inget svar på den frågan, men jag hoppas att Erik Wärnberg återkommer med det.

Herr talman! Socialdemokraterna riktade i oppositionsställning en stark kritik mot dåvarande regering för att den inte kunde åstadkomma något för att stimulera och öka investeringarna i näringslivet. Socialdemokraterna ansåg hela tiden att de var för små, och kritiken var många gånger hård. Jag frågar mig om den nu föreslagna åtgärden kan vara den bästa för att åstadkomma en förbättring på detta område. Erik Wärnberg sade att företagen genom devalveringen kunnat öka sina inkomster. Såsom redan har antytts har det växlat. Devalveringen hade utan tvekan den effekten i vissa fall, men den hade också besvärliga konsekvenser i andra. Man frågar sig då: Fanns det inte någon annan möjlighet för socialdemokraterna, om de ville förverkliga vad de hade sagt i opposition, att stimulera investeringar än att tillgripa en vinstskatt? Vi har tidigare vidtagit åtgärder, som mer direkt har syftat till att stimulera företagen till ökade investeringar. Jag är förvånad över att ni inte valde den vägen. Det måste vara i högsta grad otillfredsställande att vi i dag skall besluta om en avgift utan att veta vem som slutligen skall förvalta medlen eller hur de skall användas. Innebär förslaget att socialdemokraterna anser att näringslivet inte är kompetent att bedöma var investeringarna skall göras? Finns det inte en uppenbar risk, Erik Wärnberg, att investeringarna under en tidsperiod skjuts på framtiden i stället för att vi så snabbt som möjligt skulle kunna bygga upp en konkurrenskraftig industri? Strävan med hela den ekonomiska politiken är väl ändå att på det sättet utöka och stärka industrins konkurrenskraft! Finns det inte en risk för att vi nu försitter tiden utan att kunna åstadkomma det som jag har funnit att vi är överens om — nämligen att få större investeringar för näringslivet?

Herr talman! Erik Wärnberg inledde sitt anförande med att påminna om höstens devalvering. Låt mig, för att ge mer balans i historieskrivningen, erinra om att den devalveringen i hög grad utlöstes av de lättsinniga löften som socialdemokraterna i valrörelsen utfärdade om ytterligare statsutgifter. Det var en avgörande orsak till den försämring av den svenska kronan som nödvändiggjorde devalveringen. Sedan menar Erik Wärnberg att devalveringen har skapat sådana förväntningar om stora företagsvinster att det är nödvändigt att redan nu fatta beslut om en viss begränsning av företagens vinster. Men är det verkligen så? Är vinsterna i de svenska företagen, i ett internationellt perspektiv, nu så höga att det är ett problem och att det motiverar att vi nu snabbehandlar frågan om särskild vinstskatt? Jag har mycket svårt att förstå det, inte minst mot bakgrund av vad Stig Josefson sade, nämligen att det har varit en gemensam strävan att genom den ekonomiska politiken ge stimulanser till företagens investeringar. På min fråga om användningen och administrerandet av de skattemedel som flyter in med den här nya vinstskatten svarade Erik Wärnberg bara att han inte hade något svar att ge. Det betyder att varken regeringen eller riksdagsmajoriteten i dag har något svar på frågan hur medlen skall användas och förvaltas. Det är otillfredsställande. Vidare sade Erik Wärnberg att socialdemokraterna ser förslaget om en vinstskatt som en inledning till ett mer permanent system med vinstdelning. Det är just det som vi har oroat oss för. Vi kommer inte att låta förleda oss av ordet vinstdelning — vem är det som man skall dela vinsten med? Detta är naturligtvis en permanent skatt på vinsterna. Det är ett led i en socialistisk samhällsutveckling, vilket för folkpartiet är ett ytterligare argument att säga nej till dagens förslag.

Herr talman! Jag hoppas att det av mitt anförande framgick att jag inte lovprisar någon devalvering och menar att det är det enda saliggörande. Jag vill tvärtom påstå att devalveringen var den kanske enda chans som fanns att klara landet ur den situation som vi hade hamnat i. Jag skall inte försöka analysera frågan, vems skulden var eller utreda varför vi hamnat i den situationen. Jag bara konstaterar att vi var där: Vi hade tappat marknadsandelar, vi var på väg mot en jättearbetslöshet, och vi var på väg mot ett läge där näringslivet inte investerade på grund av att man inte kunde sälja. Därför var det helt enkelt nödvändigt att genomföra en devalvering. Kostaderna för denna devalvering bärs till huvudsaklig del av löntagarna. Om de icke får någon kompensation för de stigande importpriserna bär de dem helt, medan företagen tar vinsterna av den. Jag har inte sagt att företagens vinster är på tok för stora. Att få vinster är inte något fult; vinster är nödvändiga i samhället. Men man måste ha klart för sig att en operation som ger löntagarna ca 4 90 reallöneminskning och företagen möjligheter till ungefär lika stora vinstökningar skapar problem. Därför var det nödvändigt att åtstadkomma den som jag tycker återhållsamma lönerörelsen genom att presentera ett förslag som innebar att man på något sätt skulle dela de vinster som företagen fått men att vinsterna ändå skulle stanna kvar i näringslivet genom att de, på ett eller annat sätt, som vi ännu inte har beslutat om, skall användas som riskvilligt kapital. Jag sade i mitt inledningsanförande också att det för mig stod fullständigt klart att pengarna skulle användas som riskvilligt kapital i näringslivet och icke till något konsumtionsändamål för staten. Låt mig sedan än en gång gå in på specialdestineringen. Jag är ingen vän av specialdestinering. Det är fel att ha specialdestinerade skatter. Men det här är ett provisorium som vi av skäl som jag här har redogjort för var tvungna att genomföra, och vi var tvungna att genomföra det ganska snabbt, vilket gjorde att vi icke fick den breda remissomgång som annars hade varit nödvändig.

Herr talman! Jag förstår att Erik Wärnberg inte vill diskutera bakgrunden till devalveringen. Det är naturligtvis ett känsligt ämne. Enligt min uppfattning är de fyra vallöftena stor skuld till den. Erik Wärnberg sade också att det är fel att använda specialdestinering, men att man i det här fallet måste göra ett undantag. Jag känner igen de tongångarna. Det låter likadant när vi anmärker på att ett regeringsförslag inte blivit tillräckligt remissbehandlat eller genomgått lagrådsbehandling. Jag kan nämna att av 81 undersökta propositioner var det bara 22, dvs. drygt en fjärdedel, som gått till lagrådsgranskning. Inte mer än hälften, 40 stycken, har varit ute på sedvanlig remissomgång. Även där säger man att det är viktigt och bra med lagrådsgranskning och att sända ut propositionerna på remiss, men att man måste göra undantag för att vinna tid och annat. Jag tycker att detta förfarande har förekommit litet för ofta för att vara trovärdigt. Jag konstaterar sedan att jag inte fick svar på min andra fråga, nämligen om det riskbärande kapitalet skall behandlas fördelaktigare ur skattesynpunkt än det kapital som inte bär risker. Eftersom jag inte har rätt till fler repliker och inte räknar med att få något svar av Erik Wärnberg i hans nästa inlägg, ber jag att få påpeka vad han sade i en debatt här i december år 1979, nämligen: ”Jag delar Knut Wachtmeisters åsikt att i dag är det fel relationer mellan beskattningen av aktier och beskattningen när det gäller placeringar i diamanter o. d. Jag är helt överens med honom om att ändringar måste komma till stånd, men de kan komma till stånd på många olika sätt, och vi får se när den dagen kommer på vilket sätt vi skall kunna lösa problemet.” Sedan dess har regeringen vidtagit flera åtgärder som har försämrat villkoren för det riskbärande kapitalet i företagen, och det tycker jag är ytterst beklagligt.

Herr talman! Erik Wärnberg sade att devalveringen var nödvändig därför att vi inte kunde sälja tillräckligt mycket och hade förlorat marknadsandelar. Jag skall inte ta upp en debatt om detta, men vill säga att anledningen till de föreslagna åtgärderna var väl också att vi i fortsättningen skall kunna sälja mer och stärka vår konkurrenskraft. Då är frågan: Kan verkligen en vinstskatt stimulera till ökade satsningar i näringslivet? Mig förefaller det snarare som om det skulle vara tvärtom. Nu understryker Erik Wärnberg att avgiften skall reserveras för investeringar, och då ställer jag åter frågan: Har vi råd att låta tiden gå och i dag fatta beslut om denna skatt utan att veta hur eller för vem den skall användas? Om pengarnai stället får stanna i företagen, kan dessa planera vilka investeringar som skall göras och vilka förbättringar i konkurrenshänseende som kan uppnås. Jag ser därför ett stort bekymmer med denna rundgång, genom vilken vi kanske förlorar väsentliga ting i stället för att så snabbt som möjligt ta till vara möjligheterna att åstadkomma en förbättrad situation.